Herr talman!

Det senare är nödvändigt, om SAS skall kunna i tillfredsställande omfattning och på försvarlig ekonomisk grundval fullgöra de uppgifter som ankommer på företaget i egenskap av koncessionerat skandinaviskt linjeföretag. Vad man härvidlag strävar efter är att säkerställa en tillfredsställande och av utlandet i möjlig mån oberoende trafikförsörjning för de skandinaviska länderna med avseende på internationell regelbunden luftfart. Allmänt gäller att de skandinaviska länderna sedan länge fört en i jämförelse med utlandet mycket liberal charterpolitik. Chartertrafiken har bl.a. på grund härav kunnat utveckla sig så att Skandinavien i förhållande till folkmängden torde svara för den största charterproduktionen i Europa. Nämnas bör att beteckningen charter innefattar flera olika typer av icke regelbunden kommersiell luftfart. En huvudtyp avser befordran av grupper som bildats för annat huvudsakligt ändamål än själva resan. Hit hör yrkesföreningar, ideella och religiösa sammanslutningar, idrottsföreningar o. d. Detta slags researrangemang — s.k. föreningsflygningar — skiljer sig från en annan huvudtyp, nämligen de egentliga sällskapsresorna där det rör sig om resor som utbjuds till allmänheten över huvud, främst genom resebyråerna. När det gäller föreningsflygningar lämnas regelmässigt sökt tillstånd under förutsättning att sökanden uppfyller uppställda krav på intressegemenskap. Härvidlag finns inte några begränsningar beträffande interkontinentala resor. Vad beträffar sällskapsreseflygningar prövas ansökan om tillstånd till sådana med utgångspunkt i riktlinjer som fastställs av Kungl. Maj:t. Ansökan om tillstånd till sällskapsreseflygning prövas mot bakgrund av den charterpolitik som överenskommits mellan de svenska, danska och norska regeringarna. I fråga om interkontinentala sällskapsreseflygningar präglas den skandinaviska tillståndsgivningen — liksom i de flesta länder med behov av en omfattande trafikförsörjning genom regelbunden luftfart — av återhållsamhet. Begränsade undantag medges, och dessa undantag kan variera olika länder emellan. För de skandinaviska ländernas del har — som herr Wirmark påpekar — undantag gjorts för sådana länder som Ceylon och Gambia. Skälet för återhållsamhet i fråga om de interkontinentala sällskapsresorna är det nyssnämnda, nämligen att i erforderlig utsträckning säkerställa den reguljära luftfartens verksamhetsbetingelser. Samtidigt är det givetvis här inte fråga om en gång för alla givna förhållanden. De skandinaviska regeringarna har möjlighet att från tid till annan överväga om och när ett visst resmål — exempelvis en interkontinental linje — skall öppnas för sällskapsresecharter. Detta blir då en avvägningsfråga, där hänsyn får tas till såväl SAS:s rimliga intressen som allmänhetens önskemål. Beträffande herr Wirmarks uttalande om vissa östafrikanska staters intresse av en ökad turism gäller självfallet att det är ett intresse som delas av de allra flesta länder. Tillgodoseendet av angivna staters önskemål härvidlag får emellertid ske i former som bl.a. beaktar de skandinaviska ländernas luftfartspolitiska intressen. Vad slutligen gäller näringsfrihetsombudsmannens skrivelse har SAS beretts tillfälle att yttra sig över denna. I avvaktan på att yttrande inkommer ser jag ingen anledning att närmare kommentera skrivelsen.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret men vill samtidigt genast säga att jag tycker innehållet är magert. Kommunikationsministern har beskrivit förhållanden som för närvarande råder och anstränger därvid fakta tycker jag, för att kunna ge en så positiv bild som möjligt när det gäller dagens charterflygning till interkontinentala mål. Bilden blir alltför glättad, samtidigt som kommunikationsministern i verkligheten inte ger något svar på mina frågor. Min första fråga löd: Är statsrådet beredd att utreda och för riksdagen redovisa vilka lättnader i nuvarande restriktiva tillståndsgivning för interkontinentala charterresor som skulle vara möjliga utan allvarliga återverkningar för SAS:s verksamhet? Frågan har inte av kommunikationsministern rätt återgivits. Beträffande frågan om utredning tiger statsrådet, och han refererar bara det andra ledet i min fråga. Min fråga syftade framåt mot en utredning till större frihet i fråga om charterflygning till utomeuropeiska mål. Jag ville veta om kommunikationsministern var beredd att utreda möjligheterna till lättnader för resor och redovisa sina slutsatser för riksdagen. Om detta får vi inget besked. Som interpellant tycker jag givetvis det är nedslående, och jag hoppas att det inte skall tolkas som brist på förståelse för de skäl för en liberalare tillståndsgivning, som jag har redovisat i interpellationen. På min andra fråga, där jag efterlyser besked om vilka åtgärder kommunikationsministern är beredd att vidtaga med anledning av näringsfrihetsombudsmannens uppseendeväckande skrivelse, avböjer kommunikationsministern även formellt att svara. Ändå är det så, herr talman, att den mycket restriktiva tillståndsgivningen för charterflygning till resmål utanför Europa och Medelhavsområdet representerar ett allt större problem. Det finns ett växande intresse bland semesterresenärer, ett uppdämt behov av att kunna resa till nya turistmål som erbjuder sol, bad och andra kanske mera exotiska turistattraktioner. Detta gäller speciellt vintersäsongen, som också under senare tid stått för den procentuellt större ökningen av antalet resenärer. Här finns alltså ett klart konsumentintresse, men när svenska researrangörer försöker tillgodose detta blir det konsekvent avslag på nya ansökningar. Såvitt jag förstår är det ett totalt stopp i tillståndsgivningen för andra mål än just Ceylon och Gambia. Läget är alltså inte att undantag då och då medges för andra, längre bort liggande färdmål, som interpellationssvaret kanske kan ge intryck av. Ett av de mål, som svenska researrangörer gärna skulle arrangera charterresor till, är Östafrika. Där kan SAS i dag erbjuda researrangemang för två veckor från irka 2 200 kronor enligt vad man kan utläsa av tidningsannonserna. Med charterflyg skulle säkerligen priset sjunka till omkring 1 200 kronor eller något däröver. Här skulle turisterna kunna få se det finaste av Afrikas djurvärld, uppleva intressanta u-landsmiljöer och naturligtvis sola och bada. Men för att göra det blir man hänvisad till att antingen acceptera SAS-arrangemangets högre pris eller också att använda charterflyg från andra länder som är mer liberala i sin tillståndsgivning, t.ex. Västtyskland eller Schweiz. Också i det senare fallet blir det en onödig kostnadsökning och även sämre konsumentskydd ur reklamationssynpunkt. Det är detta förhållande som är grundproblemet och som jag har rest i interpellationen. För att svara på det räcker det inte, herr kommunikationsminister, med att hänvisa till att vi för en liberal charterpolitik i allmänhet; detta gäller ju Medelhavsområdet oh Europa, inte de destinationer som jag har velat diskutera. Vad det gäller dessa destinationer är det inte så att vi på något sätt är mer liberala än omvärlden. Tvärtom kan man säga att både Västtyskland, Holland, England, Schweiz och Finland tillämpar en mer liberal politik. Att vi har en större charterproduktion i förhållande till folkmängden än andra länder, vilket väl mer beror på levnadsstandarden än att vi är speciellt liberala, visar bara omfattningen av det problem som jag rest här. Inte heller förstår jag riktigt varför statsrådet berör de s.k. föreningsflygningarna, om det inte är för att förgylla upp en annars dyster bild av restriktivitet. Det är ju inte här fråga om charterflygningar, riktade till allmänheten, utan flygningar för föreningar som måste uppfylla mycket speciella villkor: att inte vara alltför stora i fråga om medlemsantal, att medlemmarna skall ha tillhört föreningen minst sex månader i förväg, att föreningen inte har bildats för att just anordna resor etc. Det är något helt annat än det turistmålsbehov som jag har beskrivit. För det är väl inte så att kommunikationsministern anser att en del av turistbehovet till dessa resmål bör uppfyllas genom att resenärerna i stället söker sig till föreningar, som har såsom ett andrahandssyfte att anordna sådana här resor? När det gäller sällskapsreseflygningar säger kommunikationsministern att ansökan om tillstånd prövas mot bakgrund av den charterpolitik som överenskommits mellan de svenska, danska och norska regeringarna och hänvisar till den reguljära luftfartens intressen just i fråga om restriktiviteten. Det är här, herr talman, som jag inte tycker att det räcker med att hänvisa enbart till SAS och de andra nordiska länderna. Det är ju inte bara SAS:s intressen som skall vägas in. Vi har även konsumenternas intresse av lägre priser och nya turistmål, vi har researrangörernas önskemål om lika konkurrensmöjligheter och deras krav på att kunna utnyttja färdmedlens kapacitet effektivt under hela året och vi har u-ländernas intresse av att man stimulerar deras turistnäring och därmed ekonomi och sysselsättning. För övrigt vet vi inte om en liberalare tillståndsgivning skulle medföra allvarliga olägenheter för SAS. Det skulle röra sig om helt andra och nya kundkategorier än de som åker med ordinarie linjetrafik. Med SAS:s vidgade engagemang inom resebyråoch charterbranschen skulle troligen också de till SAS knytna företagen kunna svara för en betydande del av denna chartertrafik. Det är t.o.m. möjligt att ett vidgat charterflyg skulle kunna leda till en viss stimulanseffekt på den ordinarie linjetrafiken. Nu vill kommunikationsministern tydligen inte diskutera detta i sak, eftersom han undviker frågorna och bara säger: ”De skandinaviska regeringarna har möjlighet att från tid till annan överväga, om och när ett visst resmål — exempelvis en interkontinental linje — skall öppnas för sällskapsresecharter.”” Någon egen viljeyttring från kommunikationsministerns sida kan jag inte förmärka. Betyder det, herr kommunikationsminister, att Ni tycker allt är bra som det är? Betyder det att Ni inte anser att någonting har hänt — t.ex. skrivelsen från NO — som motiverar att en utredning av tillståndsgivningen i fråga om t.ex. Östafrika görs. Det är en sådan utredning, där man väger synpunkter för och emot, som jag har efterlyst här. Låt oss ta Östafrika som ett exempel. Antalet turister skulle öka mycket markant om charterflyg dit tilläts. För närvarande är antalet turister från Sverige till Kenya litet mer än 4 000 per år. De östafrikanska länderna prioriterar sin turistnäring mycket högt och har vid upprepade tillfällen framfört önskemål om en ändring av den svenska attityden. Jag läste ett tal från den 13 september i år av Kenyas turistminister Mr Shako, som talar om de ansträngningar Kenya gör för att dra till sig fler turister från Skandinavien. Han säger: ”Hur mycket vi än försöker under nuvarande omständigheter kommer vi inte att kunna få så mycket trafik från Skandinavien som vi borde, till stor del beroende på de nuvarande restriktionerna på charters till Östafrika. Den skandinaviska marknaden borde vara beredd att tävla med andra marknader på kontinenten och för att uppnå samma grad av liberalisering vore tillstånd för charterflyg högst önskvärda.” Statsrådet hänvisar till SAS:s linjefart. SAS har såvitt jag kan se i verksamhet för närvarande en linje med en tur i veckan till Östafrika. Räcker denna veckoflygning för att stoppa en turistström som i volym skulle bli mycket större? Är man säker på att inte båda intressena kan koordineras och kanske stödja varandra? I vågskålen för en liberalare tillståndsgivning bör ju också läggas det faktum att charterflygningarna skulle ge dessa länder värdefulla, ökade valutainkomster, en faktor som beräknas vara av mycket stor betydelse under de närmaste åren, eftersom dessa länders valutasituation väntas bli mer ansträngd just på grund av de stora importbehov som dessa år kännetecknas av. Det skulle vara en angelägen u-hjälp till dessa länder, som vi här uppe i Skandinavien ju redan har beslutat att ge utvecklingsbistånd. Vilken hänsyn är kommunikationsministern beredd att ta till sådana här överväganden? Vi kan ju inte föra en viss biståndpolitik och låta vår politik på andra områden helt strida mot denna biståndspolitik. Det tycks man ha insett i Danmark, där folketinget enligt uppgift uttalat sig för att ändra den danska charterpolitiken så att den medger större turisttrafik mellan Danmark och u-länderna. Näringsfrihetsombudsmannen har i sin skrivelse speciellt fäst uppmärksamheten på konkurrenseffekterna. Utan konkurrens får vi högre priser och mindre incitament till rationalisering, säger han med rätta. I sin skrivelse erinrar han också om att statsmakterna vid olika tillfällen framhållit som en viktig princip att konkurrens mellan statliga och privata företag sker under likartade förutsättningar, och hans slutsats är att statsmakterna snarast bör göra en samhällelig avvägning av dessa spörsmål, där SAS:s berättigade krav skall vägas in. Han påpekar att charterflyg var praktiskt taget okänt när nuvarande luftfartslag kom till och att därför denna fråga inte behandlats närmare av riksdagen. Det gör enligt hans mening en översyn befogad. Nu vill kommunikationsministern inte kommentera NO:s skrivelse förrän SAS yttrat sig, och det kan jag förstå. Näringsfrihetsombudsmannen påtalar att SAS lagt i dagen en bristande samarbetsvilja när det gäller en utredning som NO begärt att statens prisoch kartellnämnd skulle utföra. Där tror jag att svar från SAS:s sida uteblev. Jag hoppas givetvis att något liknande inte kommer att ske i det här fallet. Det vore högst önskvärt och rimligt om också andra intressen fick yttra sig i ärendet, t.ex. SIDA, konsumentintressena, sällskapsresebranschen, så att ärendet blir allsidigt belyst. Får jag fråga om statsrådet avser att låta sådana instanser yttra sig? Min fråga om vilka åtgärder statsrådet avser att vidta kvarstår alltså, och eftersom det dröjer med SAS:s svar skall jag gärna upprepa min fråga under kommande riksdag för att då ge kommunikationsministern möjlighet att redovisa sin egen ståndpunkt. Det var nämligen den egna ståndpunkten jag var intresserad av — en klar viljeyttring från regeringen i de här frågorna — och det tycker jag inte att jag fått i dag.

Herr talman! Herr Wirmark ställer en rad frågor till mig och säger dessutom gång på gång att jag inte är beredd att gå in i en saklig diskussion i detta ämne. Det svar som jag gett på herr Wirmarks interpellation bygger på rådande sakförhållanden. Redan där har alltså herr Wirmark fått det sakliga svar, som skall ges innan vi går in i en diskussion med varandra. Låt mig innan jag glömmer bort det svara på en av de frågor som herr Wirmark ställde strax innan han slutade sitt inlägg, nämligen om någon annan än SAS skulle få tillfälle att yttra sig över näringsfrihetsombudsmannens skrivelse. Ja, visst får man det. Alla är välkomna med yttranden. Vem som helst får yttra sig över den. Det är bara att sätta i gång och författa yttranden och se till att de kommer in, så att vi hinner läsa dem innan det är dags att göra en utvärdering. Herr Wirmark skall kunna säga till vem som helst att det inte finns några hinder för detta. Men nu tillbaka till den grundfråga, som herr Wirmark återkommer till gång efter annan, nämligen att vi här i Sverige skulle ha ett mycket ljumt intresse för charterflyg och enkannerligen charterflyg till resmål utanför Europas gränser. Jag upprepar allra först vad jag sade i mitt svar, nämligen att vi inte på något vis är restriktivare än något annat land. Tvärtom, såvitt jag har kunnat bedöma är vi mycket liberala. Det säger jag också i mitt svar till herr Wirmark. Jag skall inte trötta med några siffror om storleken på vårt charterflyg antalsmässigt, utan upprepar bara att det konstaterandet är riktigt. Men vad herr Wirmark bara snuddar litet grand vid är huvudfrågan, vilken man naturligtvis inte kan gå förbi, om det skall vara, som herr Wirmark säger, en saklig diskussion, nämligen frågan om hur vi skall ha det nu och framgent med SAS här i Skandinavien. Man måste vare sig man vill eller inte ta med den i bilden hela tiden. I diskussionerna om luftfartspolitiken glömmer man ofta, och det gör herr Wirmark också i dag, att den reguljära trafiken här som i fråga om andra transportgrenar är en första förutsättning för att vi skall kunna uppnå en tillfredsställande trafikförsörjning. Med rätten att trafikera en viss linje, som SAS nu har, följer också skyldighet att upprätthålla trafiken oberoende av variationer i efterfrågan. Resenären behöver alltså inte riskera att en förbindelse som anges i en tidtabell dras in just när han skall resa bara för att trafikföretaget har för få passagerare. Reguljärt flyg är alltså av vital betydelse för ett land som har ett seriöst intresse av att utveckla en funktionell transportapparat. Man kan då självfallet inte lita till endast utländska flygbolags välvilja, utan man måste se till att den nödvändiga kapaciteten finns inom landet eller i det här fallet inom Skandinavien. Det är mot den bakgrunden SAS:s verksamhet måste bedömas. När de skandinaviska regeringarna och riksdagarna 1950 beslöt att ge SAS rätt och skyldighet att utföra den reguljära flygtrafiken till och från våra länder, var det, herr Wirmark, inte av några prestigeskäl, utan det skedde i fullt medvetande om hur angeläget det är att ha ett skandinaviskt företag, som är ansvarigt för att reguljär lufttrafik kan upprätthållas till och från våra länder. Sedan kan man om man vill, när vi nu är inne på den här saken, understryka att SAS spelar en viktig både social och ekonomisk roll för de tre skandinaviska länderna. En passant så kan det ändå sägas att tiotusentals människor har sitt levebröd från SAS, direkt eller indirekt. Men, herr Wirmark, behovet av ett reguljärt flyg utesluter naturligtvis inte charterflyg. Tvärtom är det ytterst angeläget att de med nödvändighet dyrare reguljära resorna kompletteras med billiga charterresor. Det har från den synpunkten ingen avgörande betydelse, om de billiga resorna tillhandahålls av ett företag som har ansvaret för den reguljära trafiken, alltså i vårt fall SAS, eller av fristående charterföretag. Man måste nämligen komma ihåg att linjeföretagen i många fall kan erbjuda resor till priser som är fullt jämförbara med charterföretagens.

Det vore ett uppfriskande och nyttigt svar att få i den här diskussionen. Herr Wirmark kanske delar min uppfattning att det inte går att ha båda delarna samtidigt, exempelvis till Östafrika. Därför vore det nyttigt för alla parter att få veta, om herr Wirmark i valet mellan enbart charter eller enbart linjetrafik med SAS väljer att slopa SAS:s reguljära trafik. Tala då också gärna om på vilka andra rutter utanför Europa herr Wirmark kan tänka sig avsluta SAS:s reguljära verksamhet. Det finns väl fler destinationer utanför Europa som herr Wirmark tänker på. Ta gärna med en sådan förteckning och läs upp den, om det finns möjlighet till det, från den här talarstolen, så kan vi bättre veta, hur vi bör inrikta diskussionen i fortsättningen om linjetrafik kontra chartertrafik. Det går nämligen inte att tala med två tungor i denna fråga, herr Wirmark. Antingen är man för att SAS skall bibehållas eller också är man emot det. Något mittemellan gives icke i denna fråga. När herr Wirmark sedan särskilt uppehåller sig vid Östafrika är det säkert helt korrekt att de enskilda länderna i Östafrika prioriterar sin turistnäring mycket högt. Men av intresse i sammanhanget är också, herr Wirmark, att notera de grundprinciper som tillämpas i den östafrikanska charterpolitiken. Enligt hos oss föreliggande uppgifter fastställdes dessa grundprinciper på ett möte med de tre samarbetande östafrikanska staternas gemensamma luftfartsmyndighet i Nairobi i september 1970. Principerna vilkas uttalade syfte bl.a. är att slå vakt om det nationella linjeföretagets intresse är av följande innebörd. Vid behandlingen av ansökningar om charterresor från Östafrika frågar man i första hand det egna linjebolaget och därnäst samarbetande utländska linjebolag om deras intresse och möjligheter att själva ombesörja ifrågavarande transporter. I fråga om charterresor till Östafrika har man en i princip restriktionsfri tillståndsgivning men, herr Wirmark, med den förutsättningen att det egna linjeföretaget skall tillförsäkras en S0-procentig trafikandel. Allmänt gäller vissa ytterligare regleringar, som t.ex. att föreningscharter skall utföras i enlighet med de av IATA fastställda villkoren och s.k. split charter inte tillåts. Av dessa redovisade grundprinciper för Östafrika framgår att även de östafrikanska myndigheterna är medvetna om nödvändigheten av en avvägning mellan linjeföretagens och charterföretagens intressen och att de vid denna avvägning tillämpar en charterpolitik som knappast förefaller mera liberal än vår egen charterpolitik. Där kan vi stanna till när det gäller frågan om Östafrika. Jag kan säkert förutsätta att i stort sett samma politik tillämpas på charterflygets område, till vilket land herr Wirmark än skulle söka sig för att göra jämförelser. Jag har i mitt svar bl.a. sagt att givna förhållanden kan ändras i detta sammanhang. Det är inte fråga om en gång för alla fastlagda förhållanden. De skandinaviska regeringarna har — som jag sagt — möjlighet att från viss tid till annan överväga om man skall öppna några nya interkontinentala linjer för sällskapsresor med charter. Jag säger detta som svar på att herr Wirmark ville göra gällande att jag inte var beredd att ange något om vilka ändringar som kan komma i fråga. Självklart är vi i denna fråga lika litet som i någon annan i de skandinaviska länderna bundna en gång för alla av vad som är fastställt.

Herr Wirmark sade också att Schweiz, Holland och Finland — han nämnde kanske även något annat land — skulle ha betydligt liberalare charterbestämmelser än vi. Herr Wirmark ledde inte på något sätt det påståendet i bevis; det kunde naturligtvis vara intressant att höra vad dessa länder har för charterbestämmelser och i vilka avseenden bestämmelserna på ett markerat sätt skulle skilja sig från de bestämmelser som tillämpas i de skandinaviska länderna.

Herr talman! Bakgrunden till min interpellation är ju det starkt ökande behovet av turisttrafik på de längre bort liggande resemålen och de önskemål som finns från olika arrangörer att arrangera även sådana resor. Om man använder charterflyg skulle dessa resor kunna ordnas till betydligt lägre priser än som för närvarande är möjligt. Huvudfrågan — och jag anser att kommunikationsministern där fortfarande inte har givit besked — är då: Tycker kommunikationsministern att det är bra som det är? Eller tycker kommunikationsministern att någonting har hänt eller håller på att hända som motiverar att man skall se över bestämmelserna? Den första frågan i min interpellation var ju om statsrådet är beredd att utreda möjligheterna att genomföra en liberalare tillståndsgivning och att därvid väga faktorerna för och emot, även denna faktor om SAS:s linjetrafik. Jag har alltså inte glömt bort SAS, men jag anser att så länge man inte har något offentligt redovisat material kan man inte utan vidare godta argumentet att om charterresor skulle tillåtas på en del av dessa linjer skulle hela SAS:s verksamhet komma i fara. Jag har ingen anledning, herr talman, att i dag ange vilka linjer som eventuellt kan beröras. Jag diskuterade Östafrika, och på Östafrika tycker jag det är av värde att vi har en SAS-linje. Jag hoppas att vi kan behålla den. Men jag är inte övertygad om vare sig av det skäl som herr Norling har givit i talarstolen eller av vad man kunnat läsa sig till, att charterflygningar till Östafrika skulle medföra mycket allvarliga konsekvenser för SAS. Hur är det med SAS:s utveckling av linjefarten i Medelhavsområdet? Har chartertrafiken till Medelhavsområdet medfört att SAS har måst inskränka mycket av sin linjefart där? Det har gjorts en utredning i USA som såvitt jag vet pekar på motsatsen; charterflygningar till resmål utanför USA verkar snarare i positiv riktning och stimulerar linjetrafiken. Jag tycker, herr talman, att det är angeläget att utreda dessa frågor, och jag hade hoppats att kommunikationsministern skulle vara beredd att gå med på att det är angeläget att se över dem och offentligen redovisa resultatet. Det är klart att alla stater gör en avvägning och att alla stater som har ett eget flyg också har intresse av att värna om det egna flyget. Men det är inte de enda intressena här. Som statsrådet själv påpekar måste det ske en avvägning. Statsrådet säger t.o.m. att han kan ändra sig; han är inte bunden av nuvarande ordning. Då kan man väl inte samtidigt hänga upp debatten på en uppmaning till mig att inte tala med två tungor i denna fråga! Både herr Norling och jag måste göra en avvägning, men jag tycker att det vore bättre att få göra den avvägningen när man har ett offentligt redovisat material med argument för och emot. Och då skall man väga in alla intressen: konsumentintressena, u-landsintressena och det legitima — jag betonar det — intresset från researrangörernas sida av en likvärdig konkurrens. Det är ju inga obetydliga frågor som näringsfrihetsombudsmannen har tagit upp i sin skrivelse. Jag hoppas verkligen att när svar har inkommit från SAS och från luftfartsverket — jag antar att även verket har fått frågan på remiss — skall kommunikationsministern vidta åtgärder. Det är ändå uppseendeväckande att näringsfrihetsombudsmannen kommer med en sådan skrivelse och framför så pass grav kritik mot utvecklingen på det här området. Vad så till slut beträffar möjligheten att låta andra organisationer yttra sig över skrivelsen inser väl även kommunikationsministern att det är en skillnad mellan om han låter de här organisationerna yttra sig över den och om han bara säger att de gärna får komma in med synpunkter därest de vill. Om kommunikationsministern vore beredd att här deklarera att han skall be dem komma in med yttranden över skrivelsen, så skulle det tyda på ett intresse av att få frågan allsidigt belyst, att inte vara låst i förväg och att inte i förväg absolut bestämt säga att här går det inte att komma fram till någon annan lösning än den vi har i dag. Men den inställningen tycker jag tyvärr färgar en del av vad kommunikationsministern sade.

Herr talman! Näringsfrihetsombudsmannens skrivelse vänder sig emot SAS. Det är alltså SAS:s verksamhet som NO granskar i olika avseenden. Jag har då funnit det naturligt att den som skall yttra sig är SAS. Vill därutöver — jag upprepar det — någon inkomma med ett yttrande, är vederbörande naturligtvis välkommen att göra det. Så tillbaka till den första av de frågor som herr Wirmark nu ställde: Tycker kommunikationsministern att det är bra som det är? Nej, herr Wirmark, jag har — glädjande nog, höll jag på att säga — aldrig någon gång i något sammanhang varit nöjd med det bestående, vare sig i den här frågan eller i någon annan. Ett helt stillastående, vad man än sysslar med, är — som herr Wirmark också vet — ett steg tillbaka. Det är självklart att på det här området, och det har jag också sagt i svaret, skall man från tid till annan i de skandinaviska länderna se till att man får den för dagen bästa situationen.

Det är där jag menar att rågången kanske går just i dag mellan herr Wirmark och mig. Jag — och när jag säger ”jag” menar jag i det här sammanhanget de skandinaviska regeringarna — vill veta, möjligtvis på ett helt annat sätt än herr Wirmark avser, att vi inte skadar det SAS som det i stort sett har tagit 20 år att göra till ett internationellt erkänt flygföretag. Vi vill inte se det om inte raseras så åtminstone förlora en del av grunden för sitt arbete genom införande av mer eller mindre okontrollerad chartertrafik på interkontinentala rutter. Ett par tre frågor ställde herr Wirmark nu. Hur har SAS:s linjefart på Medelhavsområdet utvecklats? Ja, av all trafik till Spanien ombesörjs för närvarande 95 procent av charter. Både herr Wirmark och jag kan naturligtvis spekulera i vad som hade skett med SAS:s trafik dit om inte chartern hade varit så omfattande. Vi skall inte säga att det är något fel med chartern till Spanien — tvärtom, den är riktig. Det är inte det saken gäller. Det visar sig emellertid att SAS har haft svårigheter att behålla linjer och eventuellt starta ytterligare linjer till dessa länder kring Medelhavet. Det är naturligtvis inte så enkelt som att bara säga att en okontrollerad charter till ett visst område inte skulle innebära några besvärligheter för det företag som skall ombesörja linjetrafiken.

Därför måste man naturligtvis ta viss hänsyn till det bortfall som kan komma på grund av en utökad charter. Svaret på frågan, herr Wirmark, är alltså att visst inverkar en utökad charter till ett visst område på linjetrafiken. Jag skall sluta med att konstatera att jag har läst näringsfrihetsombudsmannens skrivelse, och jag har som sagt remitterat den. Det skulle vara fel av mig — jag hoppas att herr Wirmark respekterar den uppfattningen — att här stå och kommentera den inför riksdagen i anledning av herr Wirmarks interpellation. Det skulle på ett sätt som inte är brukligt föregripa ett vanligt remissförfarande. Vi får väl tillfälle, som herr Wirmark också halvt om halvt har utlovat, att komma tillbaka till dessa frågor i ett senare sammanhang. Jag vill ändå slå fast ytterligare en gång — även om jag redan har sagt det ett par gånger — att vi gärna skall vara progressiva när det gäller chartertrafik från vårt land och från de skandinaviska länderna. Vi är det redan nu och skall naturligtvis också vara det framgent. Men vi skall samtidigt inte glömma — och helst vara eniga om — att den utökade charter som vi kan komma fram till gemensamt med våra båda skandinaviska broderfolk skall, när man beslutar införa den, samtidigt bygga på att vi inte i onödan, och utan att veta vad vi gör, går in i SAS:s reguljära trafik på ett sätt som kan äventyra detta företags framtid.

Herr talman! Herr Wennerfors har frågat mig om jag anser det lämpligt att investera i en farledsfördjupning av Sandhamnsleden i Stockholms skärgård när Landsort—Dalaröleden redan uppfyller de framförda kraven. Stockholms hamnstyrelse har, som herr Wennerfors påpekat, hemställt hos sjöfartsverket att leden Stockholm—Sandhamn skall uppmuddras till 15 m djup samt att säkerhetsanordningarna i leden skall förbättras. I sjöfartsverkets allmänna mål att trygga sjöfartens framkomlighet ingår att ersätta bojar med fyrar och vidta andra förbättringsåtgärder. En sådan utbyggnad är även planerad i Sandhamnsleden, där bl.a. två bottenfasta fyrar ingår. Vissa begränsade fördjupningsåtgärder i den aktuella leden — till 12 m — har tidigare utretts av sjöfartsverket och då bedömts kosta ca 1 miljon kronor. Dessa har emellertid inte utförts. Den av Stockholms hamnstyrelse nu gjorda framställningen om en fördjupning till 15 m behandlas för närvarande av sjöfartsverket. Jag kan självfallet inte föregripa sjöfartsverkets ställningstagande i frågan.
Herr talman! Tack, herr statsråd, för svaret. Sjötrafiken till Stockholm går genom Stockholms skärgård via tre leder. Det är Landsort—Dalaröleden söderut, det är Sandhamnsleden österut och det är Furusundsleden norrut. För lotsservicen har i många år huvudsakligen lotsstationerna vid Landsort, Dalarö, Sandhamn och Furusund svarat. Lotsorganisationsutredningen föreslog att all lotsservice i Stockholms skärgård skulle koncentreras till Sandhamn och Sandhamnsleden. Detta debatterades livligt. Många remissinstanser protesterade. Kommunikationsministern lyssnade på rörelsen — både den egna och andras — och följde sålunda inte utredningens förslag, när han framlade sin proposition i ärendet till 1970 års riksdag. Inte heller riksdagen ansåg att sjötrafiken och lotsservicen i Stockholms skärgård skulle koncentreras till enbart Sandhamnsleden.

Nu vill inte herr statsrådet ge mig ett besked om sin syn på saken i dag. Sjöfartsverket bör offentliggöra sitt ställningstagande först. Herr statsrådet måste följa spelreglerna för statsråd. Jag vill emellertid, herr talman, begagna tillfället att peka på några av skälen mot en enda led. För det första tillåter Landsort—Dalaröleden i dag ett djupgående av 12 m. Få båtar till Stockholm kräver ett större djupgående. Som bekant anser de naturvårdande myndigheterna att tankfartyg på 40 000-50 000 ton är absolut maximum för trafik i Stockholms skärgård. Dessa båtar har ett djupgående upp till 12 m. Containerterminalen i Stockholms frihamn har anförts som ett skäl för att Sandhamnsleden, som i dag tillåter ett djupgående upp till 11 m, skulle uppmuddras till 15 m,. Detta förvånar mig, eftersom containerfartygen har ett djupgående av ca 4,5 m. Vidare överstiger inte färjornas djupgående 6 m. Sjösäkerhetsaspekten talar för det andra inte heller för Sandhamnsleden. Som bekant skall större tankfartyg assisteras av bogserbåt under hela infarten till Stockholm. Detta måste ske genom bogsering vid passage av trånga sund, t.ex. vid Aspö i Landsortsleden och vid Revengegrundet i Sandhamnsleden. Det oljefyllda stora tankfartyget måste således kopplas till bogserbåt. Vilken plats skullekommunikationsministern som befälhavare på fartyget välja för denna manöver? Skulle kommunikationsministern göra manövern i oftast öppen och orolig sjö i de trånga 90-graderspassagerna i närheten av det farliga Revengegrundet i Sandhamnsleden, eller i oftast sjöstilla vatten i Landsortsleden strax söder om Dalarö? Ja, fru talman, jag är inte sjöman, och såvitt jag vet är inte heller kommunikationsministern sjöman, men utan sjömansutbildning skulle vi båda, tror jag, kunna välja Landsortsleden för att minska riskerna. Vidare tillkommer till Sandhamnsledens nackdel att isvintrarna drabbar den farleden särskilt hårt. Så är inte fallet med Landsortleden. T. o. m. under extremt hårda vintrar kan Landsortsleden hållas öppen för all trafik på Stockholm. För det tredje vill jag kraftigt understryka, att utöver de nu nämnda skälen tillkommer att en eventuell farledsfördjupning kräver ett inte så litet penningbelopp. I interpellationssvaret nämns summan 1 miljon kronor, men dels gjordes den beräkningen för några år sedan, dels har jag andra uppgifter på att det krävs många miljoner. Men oavsett de skilda uppgifterna är det viktigt att inte förringa kostnadsaspekten. Även om en av dem som skrivit brev till mig i detta ärende överdriver en smula, ligger det något i hans påstående ”att här skall man visst bokstavligt talat kasta tiotals miljoner i sjön”. Jag antydde i min interpellation att vi kanske har nått den tidpunkt då den svenska sjösäkerhetspolitiken borde omprövas. Kommunikationsministern berörde inte detta i sitt svar, och jag tänker inte i dag initiera en sådan debatt. Låt mig bara slutligen uttala förhoppningen att kommunikationsministern uppmärksamt följer hur frågan om sjötrafiken i Stockholms skärgård utvecklar sig.

Fru talman! Herr Hörberg har frågat mig om jag är beredd att medverka till en skärpning av straffet för dobbleribrott av grövre beskaffenhet för att därigenom få slut på sådan brottslighet. Enligt brottsbalken skall den dömas för dobbleri som anordnar äventyrligt spel om pengar eller penningvärde för allmänheten eller som tillåter sådant spel i lokal som han har upplåtit åt allmänheten. Straffet är dagsböter eller fängelse i högst sex månader. När gärningsmannen har begått flera brott eller har återfallit i brott, kan strängare straff å dömas. Också den som deltar i spelet kan dömas för dobbleri. I sådant fall är straffet dagsböter. I fortsättningen bortser jag från denna senare form av dobbleri. Vid dobbleri kan domstol, vid sidan av påföljd för brottet, förordna om förverkande av egendom, Vad som kan förverkas är den vinning av rörelsen som uppstår för den som anordnar spel eller tillåter spel. Dessutom kan förverkande ske av den egendom som har använts som hjälpmedel vid dobbleri, dvs. roulettbord o. d. Med hänsyn till att det högsta straffet för dobbleri inte går upp till ett års fängelse är anhållande och häktning normalt uteslutet. Sådana tvångsmedel kan dock förekomma i fråga om den som inte har stadigt hemvist i Sverige, om flyktfara föreligger. Övriga bestämmelser i rättegångsbalken om straffprocessuella tvångsmedel är tillämpliga på dobbleri. Sålunda kan t.ex. beslag, husrannsakan och kroppsvisitation användas vid utredning i mål om sådana brott. Det har gjorts gällande att straffmaximum för dobbleri bör höjas för att göra det möjligt att i ökad utsträckning använda anhållande och häktning vid misstanke om sådant brott. En sådan motivering för en straffskärpning kan inte godtas. Möjligheten att använda straffprocessuella tvångsmedel måste vara beroende på brottets svårighetsgrad och inte tvärtom. Vid tillkomsten av den nuvarande straffbestämmelsen betraktades dobbleri närmast som en ordningsförseelse av relativt begränsad omfattning och med mindre allvarliga verkningar. Emellertid har på senare tid uppgifter framkommit som tyder på att äventyrligt spel framför allt i de större städerna bedrivs i ökad omfattning och med stora belopp som insatser. Verksamheten drivs ofta affärsmässigt med stora vinster för anordnaren. Det finns anledning anta att sådana vinster används för att finansiera annan brottslighet. Det har också uppgetts att narkotikaoch alkoholmissbruk förekommer i anslutning till spelhålsverksamhet och att sådan verksamhet leds av internationella förbrytarsyndikat. Med hänsyn till dessa uppgifter kan en straffskärpning för dobbleri övervägas som ett medel att komma till rätta med omfattningen och följdverkningarna av denna verksamhet. Som herr Hörberg har antytt i interpellationen kan en straffskärpning vara motiverad också med hänsyn till att maximistraffet för dobbleri är lägre än för brott mot lotteriförordningen. Jag är emellertid inte beredd att nu ta ställning till denna fråga. Jag avser att uppdra åt riksåklagaren och rikspolisstyrelsen att närmare utreda omfattningen av dobbleriet och den brottslighet som kan förekomma i anslutning till denna verksamhet. När denna utredning föreligger, avser jag att ta ställning till frågan om straffskärpning för dobbleri.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min interpellation men konstaterar att svaret tyvärr är något undanglidande. Statsrådet är inte beredd att nu ta ställning. Det krävs en utredning, säger statsrådet, och om denna säger statsrådet inte ens att den bör göras skyndsamt. Det skulle ta för lång tid att här anföra alla de skäl som finns som underlag för ett ställningstagande till högre straff redan nu, men jag skall tillåta mig att ta tre exempel. För det första är det ofta så, att annan brottslighet blir följden av dobbleriet. Riksåklagaren framhåller i en skrivelse i september 1971 bl.a.: ”Påtagligt är att den klubbverksamhet vari dobbleriet vanligen bedrivs har samband också med åtskillig annan brottslighet delvis av allvarlig art. Redan tidigare har härvidlag uppmärksammats olovlig rusdrycksförsäljning, narkotikabrott, förskingring, olaga hot, ocker och utpressning. Vissa allvarliga former av misshandel, delvis med skjutvapen, samt skadegörelse som förekommit på senare tid synes också ha haft samband med spelhåleverksamheten.” Det är alltså riksåklagaren själv som säger detta, och även statsrådet berör dessa tankegångar i svaret. För det andra vill jag nämna att utländska syndikat uppenbarligen har etablerat sig i Sverige. Statsrådet framhåller i sitt svar bl.a. att det äventyrliga spelet synes ha ökat under senare tid, att insatserna blivit större och att vinsterna därmed för anordnarna blivit stora. Påståendet äger säkert sin riktighet. Det har under senare tid icke varit ovanligt att anordnarnas vinster rört sig om bortåt femsiffriga tal per kväll. Beslag i Göteborg vid ett par tillfällen tyder härpå. Därtill kommer att sådana ”affärer” blir än mer lukrativa därigenom att inkomstskatt sannolikt inte erläggs. Affärerna har blivit så lockande att internationella förbrytarsyndikat synes ha etablerat sig i Sverige. Det var beväpnade utlänningar som i våras trängde in i en spelklubb i Stockholm, och vid en razzia i Göteborg i förra veckan anhölls flera utländska medborgare. — I Sverige finns pengar, och lagstiftningen är mild, dvs. vi inbjuder till etablering. Men det är ju inte precis den typen av gemensam marknad som vi vill främja! Utvecklingen på området i USA och England är avskräckande. Erfarenheten från Göteborg visar att de som dömts till fängelse för dobbleri överklagar underrättens dom till hovrätten och sedan högsta domstolen och begär slutligen nåd. Förfarandet tar två 4 tre år, och under tiden fortsätter den brottsliga verksamheten. Det var tre exempel på skäl för ett ställningstagande nu. Trots dessa tre exempel och andra negativa erfarenheter anser statsrådet att tillräckligt underlag för straffskärpning ännu inte finns. Det kan vara av intresse att tillägga vad åklagare vid olika tillfällen har sagt, och jag skall tillåta mig ytterligare ett par korta citat.

Jag frågar mig då: Vad mera behöver en riksåklagare, och vad mera behöver en justititeminister för att föreslå skärpning av straffet? Jag är väl medveten om att straffskärpning inte i alla brottssammanhang är den rätta åtgärden. Men här rör vi oss med ett kriminellt klientel utan moraliska betänkligheter och utan samhällsansvar. Individer som i eget vinningssyfte utnyttjar svagare och ofta missanpassade medmänniskor tillhör den grövsta typen av brottslingar. De tillhör samhällets slödder, och detta i ordets värsta bemärkelse. Är det på något område som medborgarna är klara över att snar straffskärpning behövs så är det på detta. Samtidigt som jag än en gång tackar statsrådet för svaret måste jag tyvärr konstatera att jag inte finner svaret tillfredsställande. Statsrådet får räkna med en väl underbyggd motion till vårriksdagen med begäran om straffskärpning till två år för grövre dobbleribrott.

Fru talman! Under 1950-talet introducerades roulettspel i Sverige på vissa restauranger, som komplement till övrig underhållning såsom dans och kabaré. Antalet restauranger där roulettspel bedrevs begränsades i början av att flera länsstyrelser med stöd av 38 § rusdrycksförsäljningsförordningen i samband med att de beviljade tillstånd till utskänkning av rusdrycker meddelade föreskrift om att roulettspel icke fick äga rum i samband med sådan utskänkning. Under senare år har dock praxis härvidlag ändrats hos samtliga länsstyrelser, varför sådana förbud icke längre förekommer. Redan i mitten av 1950-talet togs frågan om roulettspel på restauranger upp i riksdagen i form av en interpellation, där interpellanten frågade statsrådet huruvida han ville medverka till sådana åtgärder, att äventyrligt spel på restauranger förhindrades. Under senare år har ett flertal motioner och interpellationer angående åtgärder mot illegalt hasardspel varit föremål för riksdagens behandling. Den 16 oktober 1962 framställdes en interpellation i andra kammaren av herr Börjesson i Falköping till chefen för inrikesdepartementet, till vilken herr Börjesson bad att få rikta följande frågor: ”Har inrikesministern övervägt särskilda åtgärder med anledning av de oroande tendenserna i fråga om illegalt hasardspel? Är inrikesministern ej minst för att underlätta polisens arbete beredd att föreslå åtgärder i syfte att få till stånd en skärpning av straffsättningen för anordnande av illegalt hasardspel? ” Svar på den framställda interpellationen lämnades den 13 november 1962 av chefen för justitiedepartementet. Statsrådet gav då en redogörelse över gällande straffbestämmelser och yttrade bl.a. följande: ”Längre gående regler än dem för vilka jag nu har redogjort är jag inte beredd att föreslå för närvarande. Det allvarliga problem som dobbleriet utgör kräver emellertid fortsatt uppmärksamhet. Om så skulle visa sig erforderligt, får ytterligare åtgärder övervägas.” Läget på detta område undergick ingen förbättring under de år som följde. Den av mig tidigare i mitt anförande nämnda interpellanten lämnade 1964 i andra kammaren en motion nr 756, i vilken hemställdes att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte anhålla om snara åtgärder av rättslig och polisiär natur mot det tilltagande dobbleriet. Utskottet lämnade följande utlåtande över den framlagda motionen: ”Enligt utskottets mening bör den verksamhet som bedrives i de illegala spelhålorna med hänsyn framför allt till de tragiska följder verksamheten kan få för spelaren och hans familj ägnas stor uppmärksamhet. Vissa bestämmelser i brottsbalken, vilka träder i kraft den 1 januari 1965, torde emellertid öppna nya möjligheter att mera effektivt komma åt denna företeelse. Enligt brottsbalkens återfallsregler kan nämligen en som tidigare dömts till fängelse vid återfall straffas över eljest gällande straffmaximum. Utskottet kan icke bedöma i vad mån motionärens önskemål kan bli tillgodosedda härigenom men förutsätter att frågan fortlöpande uppmärksammas av myndigheterna och är icke berett att, innan de nya möjligheterna prövats, föreslå några ytterligare åtgärder.” Under senare år har dobbleriet ökat i än mer oroväckande grad och uppenbart är problemet störst i storstäderna. Den interpellation som herr Hörberg väckte har sannerligen ett angeläget ärende, och jag vill understryka att jag helt delar interpellantens frågeställning till herr justitieministern. Jag är förvånad över att man trots kännedom om vad som följer i speleländets spår — narkotikabrott, förskingringar, rusdrycksförsäljning, misshandel osv. — inte vidtagit några speciella åtgärder för att i möjligaste mån komma till rätta med problemet. Det borde väl i dag stå klart att polisen uppenbarligen ej har de resurser som är nödvändiga för att hålla efter denna illegala verksamhet. Enligt tidningsuppgifter vet polisen vilka de svenska ombuden och bulvanerna är, men vår lag är sådan att dessa inte ens kan anhållas för förhör. Därtill kommer att England nyligen skärpt straffen mycket kraftigt för illegalt spel och infört ett system med licenser för legala spelklubbar, tillåtna av myndigheterna men under sträng kontroll. Detta har enligt uppgifter medfört att de internationella förbrytarsyndikaten flyttat över ännu mer av sin aktivitet till Sverige. När vi nu ser vart utvecklingen på det här området är på väg borde det finnas all anledning att vidta åtgärder bl.a. i form av straffskärpning för grövre dobbleribrott. Att spelhålorna helt försvinner vid en straffskärpning är osannolikt, men att de reduceras avsevärt är sannolikt. Enligt min uppfattning är det säkert omöjligt att förhindra människans intresse för spel. Därför bör det vara en samhällsangelägenhet att spel av det här slaget överföres under samhällets kontroll. Först då kan statsmakterna noga kontrollera och beskatta verksamheten i vederbörlig ordning.

Fru talman! För några år sedan skrev tidningen Arbetet i Malmö som stor rubrik: Håller Sverige på att bli ett nytt Las Vegas? Tyvärr får man väl i viss mån hålla med tidningen Arbetets rubriksättare om att Sverige håller på att bli det. Orsakerna är många. Framför allt har elektronikens intåg inom de mekaniska spelapparaternas område medfört att var och en kan öppna sin egen lilla spelhåla där insatserna, även om de är begränsade, kan ge stora vinster. Spelautomaterna t.ex. kan ge vinster på över 2 000 kronor. Ingen kan vara obekant med vad som har inträffat här i landet på detta område, vilken enorm utbredning s.k. enskilda klubbar har fått. Statsrådet hänvisar i sitt svar till brottsbalken, ur vilket det finns ett samband med lotteriförordningens första och andra paragrafer där det sägs att spel med pengar och pengars värde endast får ske i samband med dans eller nöjestillställning. Dessa yttre förutsättningar skall alltså finnas för att spel för allmänheten skall få anordnas. Tyvärr är det så i dag att de magiska orden privat eller klubbverksamhet gör det strängt taget omöjligt för polis och åklagare att komma till rätta med olovligt spel. Polisen har inte resurser att kolla upp dem som är ägare av lokalerna eller dem som bedriver klubbverksamheten. Dessa hävdar bestämt att det endast finns klubbmedlemmar och att spelapparaten — om det är roulett eller spelautomat — endast används för privat bruk. Man har alltså ett ganska diffust begrepp om hur lagen skall tillämpas, men det är uppenbart att man i dag från polisoch åklagarmyndigheters sida har kolossalt svårt att komma åt dessa spelklubbar. Vi har fått en sådan utveckling här i landet att stora och starka ekonomiska intressen har blivit involverade. Det hänger väl delvis samman med att man i Förenta staterna, efter en utredning som Rufus King gjorde när Robert Kennedy var justitieminister, totalförbjöd allt spel utom i staten Nevada. Det har medfört att starka ekonomiska intressen i USA har etablerat sig här i Sverige. För några år sedan var det ett företag som köpte in sig i ett svenskt företag — Bally i Chicago. Det ligger numera på Bermudas, eftersom det finns transportförbud m.m. i Amerika. Man övertog aktiemajoriteten i AB Svensk Automatimport, som numera har bytt namn och kallar sig för Bally Scandinavia AB. Jag vill understryka hur svårt det är att kontrollera de här företagens vinster därför att de har ett system av dotterbolag, och dessa driver s.k. serviceverksamhet och ställer ut automaterna. De företagen har i sin tur folk som sköter automaterna och rouletterna. I dag råder den fördelningsprincipen att lokalinnehavaren får 50 procent och ägaren av automaten eller rouletten får 50 procent. Jag har bett att riksdagens upplysningstjänst skall titta litet grand på de här företagens verksamhet, och det visar sig att Serv-O-Matic 1965/66 hade en omsättning på 340 000 kronor, och företaget lämnade då en rekordvinst på 235 682 kronor. Året därpå dubblade företaget i det närmaste sin omsättning till 630 000 kronor, men vinsten sjönk till 84 kronor. 1967 69 var omsättningen 4 544 000 kronor och vinsten 10 457 kronor, och 1969/70 var omsättningen 8 262 000 kronor och vinsten 10 136 kronor. Automatimport AB hade 1967 69 hade man lyckats öka omsättningen till 12 420 000 kronor och hade 497 kronor i vinst; 1969/70 var omsättningen ca 19 miljoner kronor och företaget gav hela 146 000 kronor i vinst. Vinsten stannar ju inte i moderbolaget utan ligger i dotterbolaget, och det är verkligt hopplöst att kontrollera den. Jag vill tillägga att under den senaste tiden till detta land, från 1967 t.o.m. 31 juli 1971, har importerats spelautomater för 63,6 miljoner kronor. Inomhusspel av andra slag — där rouletter ingår — har man importerat för 50 800 000 kronor. Med de vinstmöjligheter som finns har den här utvecklingen fört in element i verksamheten som man givetvis inte räknade med när lotteriförordningen kom till 1939 och inte heller när den lag kom till enligt vilken brott mot den förordningen skall bestraffas. Därför måste det ligga i samhällets intresse att på ett adekvat sätt skärpa straffen. Det måste nämligen vara helt orimligt att verksamheten med den nuvarande omfattningen — och den ökade omfattning som kommer att bli följden om ingenting görs — får medföra mycket stora sociala skadeverkningar. Dessa framgår inte minst av de rapporter man får från länsstyrelsernas socialkonsulenter, som har ett gott grepp om detta och får ta ställning till olika sociala tragedier som inträffar på grund av spel. Tyvärr har det nu blivit likadant här som det tidigare var i Amerika; man har börjat dela upp landet i olika revir, där de olika företagen har s.k. gorillor som sköter verksamheten. Detta är bakgrunden till ingreppen på vissa spellokaler. Man kan med all sannolikhet räkna med att detta kommer att trappas upp. Statsrådet säger i sitt svar, att det under senare tid har framkommit att verksamheten omfattar även narkotika och sprit. Det kan väl inte vara alldeles obekant att denna verksamhet har pågått under många år. Anser inte statsrådet att det med hänsyn härtill finns all anledning att vidtaga omedelbara åtgärder så att en skärpning av straffbestämmelserna kommer till stånd? Det är inte justitiedepartementet utan handelsdepartementet som handlägger importfrågorna. Jag vill dock i det här sammanhanget framhålla, att det kan starkt ifrågasättas om vi skall tillåta en ohämmad import av spelautomater och rouletter, som inte har någon som helst funktion att fylla när det gäller förströelse. Det är här enbart fråga om hasard. Jag vill liksom herr Hörberg understryka att det finns anledning att vidtaga ytterst skärpta åtgärder för att komma till rätta med förhållandet.

Fru talman! Jag vill först framhålla att rent personligen har jag den uppfattningen att normalt sett strängare straff inte är någon lösning när det gäller att komma till rätta med brottsligheten. Den regeln torde gälla för en stor del av de brott som begås i samhället. Men jag vill genast göra den bestämda reservationen att när det gäller yrkesmässig brottslighet får en annan syn anläggas på ingripanden från samhällets sida. Jag kan inte se annat än att vi i nuvarande läge måste använda oss av möjligheterna till skärpta straff i sådana fall. Interpellanten och herrar Bengtsson i Göteborg och Andersson i Örebro säger att svaret inte är positivt, och de kräver omedelbara åtgärder. Om man skall inför riksdagen lägga fram förslag om skärpning av straffbestämmelser, vilket är en ganska allvarlig åtgärd, måste ett sådant förslag vara väl underbyggt. Det torde inte vara obekant för talarna, att det tydligen råder någon tvekan bland de myndigheter, som närmast skall ge justitiedepartementet underlag för lagändring på det här området. Det föreligger inte i dag någon direkt framställning från riksåklagaren eller rikspolisstyrelsen med begäran om skärpning av straffbestämmelserna. Men jag känner till att dessa myndigheter har fått in ganska mycket material.

Så snart som det materialet föreligger finns det möjlighet för justitiedepartementet att ta ställning och eventuellt omedelbart göra en hänvändelse till riksdagen.

Fru talman! Den är en kuslig aspekt på problemet som herr Andersson i Örebro drar upp när han påvisar det ökade internationella inflytandet. Jag har här papper på att överåklagaren i Stockholm i mars i år, dvs. för tre kvarts år sedan, påvisade detta för riksåklagaren. Överåklagaren talar om den tydliga centraldirigering av dobbleriverksamheten som sker. Man har vaktbolag med anställd personal, och man har kontakt mellan olika klubbar, där verksamheten är samordnad på något sätt. Vid en polisrazzia som gjordes på en spelklubb här i Stockholm i vintras var redan efter femton minuter andra klubbar informerade och utrymda. Det är ett slags början på samma dystra utveckling som man tidigare haft i USA. Man kan utan vidare säga att detta slödder — jag kallade det så tidigare och tvekar inte att upprepa det — är början till en framtida gangstermaffia i landet. Det har varit uppenbart så länge att jag inte kan förstå att riksåklagaren icke tidigare tagit ställning Han har inte möjlighet att yttra sig här i riksdagen, men mot bakgrund av det material som riksåklagaren har borde det redan nu varit möjligt för statsrådet att ta ställning utan att avvakta ytterligare utredning. Herr Geijer sade i likhet med mig att strängare straff inte alltid är lösningen för att komma till rätta med viss kriminalitet. När det som här är fråga om yrkesmässig brottslighet har han emellertid ett annat synsätt, och det tycker jag är riktigt. Jag har flera korta citat som visar att överåklagarna redan tidigare poängterat detta för riksåklagaren. Sålunda säger överåklagaren i Göteborg redan 1969: ”Både den, som yrkesmässigt säljer sprit på olovligt sätt, och den, som driver spelhåla, står nära det kriminella skiktet i landet — — —.” Överåklagaren i Malmö säger också redan 1969: ”Utövarna av denna verksamhet väger förvisso det ekonomiska utbytet av verksamheten mot det obehag en fällande dom kan medföra. Några moraliska hämningar bör man ej räkna med.” Överåklagaren i Stockholm säger 1971: ”Dobbleribrottslighetens snabba utbredning är vidare av sådan art att man ej kan bortse från risken att kriminella syndikat bildas på spelvinsterna som ekonomisk grundval med fara för tilltagande organiserad grövre brottslighet. Det förtjänar även anmärkas att skjutvapen förekommer i stor omfattning på klubbarna.” Detta har alltså de tre överåklagarna sagt under åren 1969—1971 och noggrant redovisat skälen för sina påståenden. Det är således inget nytt problem.

Jag har en bestämd känsla av att det här gäller att stämma i bäcken.

Fru talman! Man kan väl inte komma ifrån att man rent allmänt har bilden rätt klar över de förhållanden som råder på spelfronten. Nu säger statsrådet att när man fått in mer material så skall statsrådet överväga att återkomma till riksdagen. Vidare säger statsrådet att strängare straff inte alltid är det som ger det bästa resultatet. I det här fallet är det emellertid otvivelaktigt så att det kommer att behövas. Men samtidigt kanske vi behöver en mer detaljrik skrivning vad gäller lagen om spel och dobbleri. Man kan väl förutsätta att det ständigt kommer att växa fram ny teknik när det gäller de olika spelautomaterna allteftersom elektroniken har börjat utnyttjas också när det gäller dem. Då jag var över i Amerika för att studera problemet där och tog del av Rufus King's rapport, tog jag mig friheten att översätta avsnittet om ”gambling” ur staten Illinois criminal law and procedur; den lagen är verkligen detaljerat skriven. Skall vi komma till rätta med det mesta av spelet här i landet har vi nog anledning att titta litet grand på de erfarenheter man har framför allt i det stora landet i väster, där man har ett verkligt problem med spel. Enligt utredaren Rufus King kunde konstateras att man spelade för lika mycket som de sociala utgifterna gick till i den federala budgeten. Ifrågavarande lagtext innehåller en bra passus, som säger att den ”som i hasardspel förlorat 50 dollar eller därutöver kan vid domstol väcka talan mot vinnaren om återfående av förlustsumman. Om förloraren underlåter att väcka talan mot vinnaren inom sex månader kan vem som helst därefter inleda rättegång mot vinnaren. Rätten skall då bestämma förlustsummans storlek och därefter utdöma tre gånger det sålunda bestämda beloppet.” Detta innebär naturligtvis också en ökad påfrestning för domstolarna, men enligt den erfarenhet man har där drar sig enormt många för att sätta i gång spel. Vidare har man en bestämmelse som stadgar att den som gjort sig skyldig till hasardspel genom att delta i spel eller vadhållning ådöms böter om högst 500 dollar eller fängelse i högst ett år. För övrigt hasardspel stadgas böter om högst 5 000 dollar eller fängelse i 1—5 år. Stränga straff utdöms för den som t.ex. ställer lokal till förfogande för hasardspel. Straffet skärps vid upprepat brott. Spriträttigheter o. d. dras in om i serveringslokalerna bedrivs hasardspel. I den nuvarande situationen anser jag i likhet med de tidigare talarna att här behövs det snabba åtgärder för att få ett slut på den organiserade spelverksamheten i landet.

Herr talman!

ADB-teknikens utveckling under de två senaste årtiondena har skapat helt nya förutsättningar för behandling av olika slag av information. Under ett tidigare skede var det främst beräkningsoch redovisningsarbeten som utfördes med hjälp av ADB-teknik. Mer avancerade system, som nu börjar tas i bruk, och utvidgade kommunikationsmöjligheter har gjort det möjligt att utnyttja ADB för kvalificerade administrativa uppgifter. Det har också blivit möjligt att skapa s.k. databanker, dvs. stora tekniskt avancerade ADB-system som gör det möjligt att mycket snabbt finna, välja ut, ställa samman och distribuera stora mängder information. Flera sådana system planeras och utvecklas nu inom statsförvaltningen. Som exempel kan nämnas det centrala personregistret, rättsväsendets informationssystem, det personaladministrativa informationssystemet och fastighetsdatabanken. All hantering av information om enskilda personer medför — oavsett vilken teknik som används — problem med anknytning till vad som sammanfattande kan betecknas som privatlivets helgd. Klart är emellertid att dessa problem kompliceras och accentueras genom ADB-teknikens utveckling. Särskilt har möjligheterna att i databanker från skilda håll ställa samman och bearbeta mängder av information väckt behov av att ytterligare stärka skyddet för den enskildes privatliv. Frågan om sådana åtgärder är också föremål för behandling i statliga utredningar, bl.a. offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén och kreditupplysningsutredningen. När det gäller ADB-teknikens användning inom den offentliga sektorn uppstår i första hand frågan om en lämplig avvägning mellan å ena sidan den i vårt land sedan gammalt gällande offentlighetsprincipen och å andra sidan behovet av sekretesskydd för uppgifter av ömtålig karaktär, bl.a. om enskildas personliga förhållanden. Offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén har i uppdrag att särskilt undersöka hur offentlighetsprincipen skall kunna tillämpas i fråga om ADB-material och vilka ändringar beträffande sekretesskyddet som ADB-tekniken kan göra nödvändiga. ADB-frågorna har av kommittén tagits upp med förtur. Under sitt arbete har kommittén kommit till den uppfattningen, att frågorna om utlämnande av ADB-material från myndigheterna och användningen av det utlämnade materialet står i så nära samband, att de bör lösas i ett sammanhang. Den 27 maj 1971 fick kommittén och kreditupplysningsutredningen därför ändrade direktiv. Kommitténs uppdrag utvidgades till att avse hela frågan om lagstiftning rörande s.k. personorienterad ADB-information, dvs. frågan om sådan information inte bara inom den offentliga utan också inom den privata sektorn. Enligt vad jag har inhämtat arbetar kommittén nu med sikte på att lägga fram ett betänkande i ADB-frågan under sommaren 1972. Kommittén har bl.a. nyligen sänt ut ett frågeformulär för att få belyst hur ADB-tekniken har använts inom den privata sektorn och vilken användning som för närvarande planeras. En ADB-lagstiftning som täcker hela området förutsätter sannolikt grundlagsändringar. I sin helhet kan ny lagstiftning därför träda i kraft tidigast 1974. I avvaktan härpå måste enligt min mening utvecklingen av ADB-systemen hos myndigheterna ske med särskilt beaktande av de problem i fråga om den enskildes integritet som ADB-tekniken medför. Så har också redan skett. Som exempel kan hänvisas till den komplettering av sekretesslagen, som beslöts under vårriksdagen och som avsåg vissa uppgifter inom rättsväsendets informationssystem. För det planerade centrala personregistrets del har regeringen vidare, i samband med att uppdrag lämnades om det fortsatta utvecklingsarbetet, förbehållit sig att besluta om registrets användning. Strävan är att söka motverka en obehörig spridning av ömtåliga persondata. Att genom förbud söka hindra enskilda att samla och använda sådana data kan däremot inte vara en realistisk metod. Vad jag hittills har sagt avser framför allt vad som nu görs och vad som förbereds för att hindra att ömtåliga uppgifter om enskilda kan spridas genom ADB-tekniken. En annan sida av problemet är frågan om ADB-systemen skapar säkerhet mot felregistreringar, läckor, datastölder, sabotage m.m. Chefen för finansdepartementet har nyligen tillsatt en utredning för att undersöka bl.a. dessa frågor. I direktiven för denna har framhållits vikten av att statsmakterna får ett avgörande inflytande på utvecklingen inom ADB-området. I fråga om den privata sektorn nämns i interpellationen särskilt verksamheten på kreditupplysningsområdet. Frågan om insamling och bearbetning av information om de enskilda för kreditupplysningsändamål ligger inom kreditupplysningsutredningens verksamhetsområde. Utredningens arbete torde komma att redovisas i ett betänkande under första halvåret 1972. Innan utredningens material har lagts fram kan några åtgärder mot nu befintliga register — som knappast kan betecknas som databanker i den mening jag använt denna beteckning här — inte anses påkallade. Jag vill också påpeka, att ADB-tekniken erbjuder särskilda problem på det internationella planet. Dessa problem har uppmärksammats både inom OECD, som främst har sysslat med de tekniska och administrativa aspekterna, och inom Europarådet, där förslag rests om en närmare undersökning av integritetsskyddsproblemen.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min interpellation. Statsrådets svar ger vid handen hur känslig denna fråga är för regeringen. Ty det är ju så att kontrollen över utvecklingen på dataområdet helt har sprungit förbi statsmakterna. Undfallenhet på tidigare stadier är orsaken till att samhället inte har kontrollen över datautvecklingen i Sverige. Det står väl ganska klart att det är de privata kapitalistiska intressena som fått styra den svenska utvecklingen på det här området, när inte statsmakterna på ett tidigare stadium tog initiativ för att själva driva utvecklingen och etablera en statlig dataindustri som kunde användas i planeringen av en socialistisk ekonomi. När inte regeringen ville se denna möjlighet, fann det privata kapitalet det lämpligt att helt ta hand om utvecklingen. Det är främst utländska intressen som har styrt inriktningen av datateknikens utformning. Det är främst också militära och storföretags intressen som drivit fram utvecklingen i vårt land. Tydligen skall makthavarna kontrollera de enskilda människornas förehavanden. Som exempel vill jag ta hur man i företagen använder datatekniken. Man sammanställer uppgifter om sina anställda. Man gör sjukstatistiker. Man går mycket närgånget in på varje individs närvarotid i arbetet. Med andra ord: med statistik följer man upp människornas beteenden, och mindre och mindre får människan göra ett omdöme om människan. Statistiska uppgifter får vara vägledande. Det har varit möjligt med hjälp av datatekniken. Jag vill bara påminna om att lönearbetarna inte har några möjligheter att kontrollera sina överordnade. Med datatekniken skulle detta kunna vara möjligt, men här är det ju helt och hållet en fråga om hur man ser på maktstrukturerna i ett företag. Det är inte nog med att de som äger företagen leder och fördelar arbetet, utan de kan med statistik och metoder över huvud taget döma ut och slussa ut människor som inte anses lönsamma, arbetare som inte uppfyller de fordringar som företagsledningen ställer. I tider av arbetslöshet kan endast A-människor få arbete. Samhället får ta över de andra. Den privata företagsamheten har alltid varit snabb att utnyttja tekniska hjälpmedel för att kontrollera människor. På arbetsplatserna har vi stämpelklockor och TV-kameror som kontrollerar varje arbetares prestationer. Det finns mindre och mindre utrymme för mänskliga arbetsplatser i dag. Jag vill även påpeka vilka möjligheter datatekniken kan få för en arbetare som av företagaren anses besvärlig. Genom datatekniken kan en sådan människa kanske bli helt spärrad från arbete. I svaret från justitieministern kan jag inte finna att han på något sätt ifrågasatt nuvarande huvudprincip om informationsystemet: myndighet över medborgare, företag över arbetare. Min första fråga berör huvudprinciperna för informationsystemet, och det är beklagligt att justitieministern inte berör detta problem. Jag kan bara finna att det kommer att fortsätta som förut. Vårt första exempel på ett statligt personregister är arbetsmarknadsstyrelsens. Huvudvikten läggs där vid registreringar över enskilda personer i stället för vid arbetsuppgifter, arbetstillfällen och nya arbeten. När man skall byta ett jobb, går man till den lokala arbetsförmedlingen, som efter en registreringsoch kontrollprocedur, något som man kan kalla en liten personlighetstest, fastställer en ”intresseprofil”. Den matas sedan in i datorn — observera att processen inte är omvänd, dvs. att den som söker jobb skall få välja en serie arbeten genom att själv lämna in detaljerade önskemål. Databanken skriver sedan ut en lista som kan passa vederbörandes ”intresseprofil”. Sedan får han välja i det förelagda materialet. Vad jag kan se finns det i dag ingen forskning eller planering som studerar datasystem och planläggningsmetoder ur arbetarnas synvinkel. Det finns heller ingen möjlighet för arbetarna att välja och vraka mellan arbetsköparna — om dessa har betalat låga löner, hur deras företag är uppbyggda, vilken arbetsmiljö som finns på företagen, osv. Detta vore för arbetarna och samhället ett ännu viktigare område för datatekniken att syssla med än att samla perondata i tid och otid. Den andra frågan jag ställde gäller förbud för sammanställning av data, och den har mycket att göra med grundinställningen till hur datatekniken skall utnyttjas. Av svaret kan jag bara finna att någon åtstramning finns det ingen tanke på, vare sig på den offentliga sektorn eller den privata, och det hänvisas till utredningar. Även på den tredje frågan är svaret att man inte väntar sig några avgörande förändringar. Hänvisningar görs också där till utredningar som sysslar med dessa frågor. Riskerna för att försäljning av persondata kan fortsätta under lång tid är påfallande. Justitieministern svarade över huvud taget inte på frågan om att i allmän ägo överföra privata databanker som innehåller personuppgifter. Av tystnad med hänvisning till utredningar vill jag dra den slutsatsen att regeringen inte vill ta några initiativ på datafronten utan väljer att utvecklingen får framskrida tills man känner sig tvungen att lagstifta, och det gör man först i efterhand. Men två orsaker är i alla fall klara. Kontroll över datateknikens utveckling och inriktning betyder kontroll över människor. De som har hand om statsmakten och det privata kapitalet i detta land är de som sitter inne med informationen och makten. Medborgarna har inte någon möjlighet att kontrollera sina företag och myndigheterna. Dessutom vill jag säga att om arbetarna skall styra utvecklingen och regeringen vill medverka till detta, måste teknikens rön noga kontrolleras av folkets flertal och inte av näringsliv, myndigheter och tekniker. Redan nu eller i en mycket nära framtid kan myndigheterna eller företagen analysera Medelsvensson, ta reda på vilken inkomst han har, skatter, socialkostnader och bidrag. Man kan analysera om man vet förlustobjekt. Man kan kontrollera hans betyg, tester, personlighetsprofil. Man kan kanske titta på Medelsvenssons brottsbild — den kan snabbt gås igenom — och familjeförhållanden, och man kan göra en beteendeanalys. Det är med hjälp av på olika ställen i vårt land lagrade data som är mycket lätta att få, som detta sker. Men samme Svensson har ingen möjlighet att kontrollera vem som kontrollerar honom. Han har inte den hjälpen via data. Jag tror inte heller att det sekretesskydd som en utredning skall komma fram till kan bli tillräckligt. Lagstiftningen kommer i efterhand. Utredarnas målsättning är — vad jag kan se — inte att lägga fram ett förslag om att styra den framtida utvecklingen utan endast att mildra verkningarna av det som redan åstadkommits. Jag vill fästa uppmärksamheten på att alla existerande dataanläggningar är av ett visst slag, alla tjänar samma syfte — att öka effektiviteten, spara personal och öka profiten. Den av AMS planerade databanken som jag tidigare nämnt är belysande. Det är inte företagen som skall utsättas för kontroll utan det är de arbetssökande. Annars vore det inte orimligt om samtliga arbetssökande fick reda på allt om arbetsmiljön där de eventuellt skall vistas i framtiden, om luft, buller, hygien, löner, arbetstakt osv. Men det sker inte. AMS har gemensamma intressen med statsoch privatkapitalismen som i högre grad vill ha skräddarsydd personal. Det måste också för kapitalisterna stå som genialt att AMS register kopplas ihop med försvarets — med tanke på alla de tester som man får genomgå i värnplikten. Denna koppling mellan datorerna och makthavarna innebär att en mängd databanker som skulle ligga i folkflertalets intresse inte existerar. Vi har ingen miljödatabank, som berättar för oss vilka fabriker som släpper ut gift i våra vattendrag eller skämd luft. Vi har ingen databank som analyserar maktstrukturen i vårt land. Vi har inte heller någon databank som berättar för oss sanningen om de produkter som företagen med hjälp av SCB tänker reklamera för i våra brevlådor.

Herr talman! Vi hade en liknande debatt här i kammaren för en vecka sedan. Då var det herr finansministern som svarade, och den frågan vi talade om då gällde huvudsakligen de statliga databankerna. Svaret gick egentligen ut på att finansministern inte kunde ge besked om huruvida datorerna skulle komma före lagstiftningen eller lagstiftningen före datorerna, och det är faktiskt ett problem som vi håller på att diskutera här i dag också, fastän vi i dag talar mera om de privata, de enskilda, databankerna. Vad denna debatt handlar om är integritet, ett ord som plötsligt fått en alldeles ny klang för oss, då vi plötsligt upptäckt att den kan bli hotad av en ny teknik. Men jag tror att vi får akta oss för att alltför mycket acceptera den väldigt defensiva definition på privatlivet som ofta kommer fram i dessa sammanhang. Det är som om man såg för sig människorna sittande i ett alltmer krympande revir där de till nöds kan kura ihop och hålla på med någon privat hobby; utanför lyser TV-strålkastarna allt starkare, och vartenda steg de tar utanför registreras. Lagarna skulle alltså vara ett slags vägg omkring ett område, där vi har vår integritet och där vi inte har något annat att göra än att hålla oss stilla och vara oss själva. Detta är inte att vara sig själv — det är att vara fånge. Sig själv är människan när hon påverkar andra, dvs. när hon samarbetar med andra, ställer upp mål, ingår förbund, uttalar sig så att folk hör det, ställer krav på samhället, tar ställning i små eller stora frågor och bildar opinion — även om det bara är tillsammans med några få andra. Hur människan i den situationen påverkas av datatekniken är minst lika viktigt som hur den påverkar henne i hennes rena intimsfär. Även de böcker och tidningar hon läser, de föreningar hon tillhör, de vänner hon umgås med hör egentligen till hennes offentliga tillvaro, för det är de som gör det möjligt för henne att ingripa i offentligheten. Det är denna offentliga tillvaro lika mycket som hennes i egentlig mening privata som kan hotas av datorn. Och för att skydda den sfären i livet behövs offensiv, dvs. att man använder datorerna som offentliga nyttigheter för att stärka medborgarnas enskilda sammanhållning och alla deras små eller stora eller kanske alldeles tillfälliga organisationer. För detta är det inte nödvändigt att avskaffa databankerna men att kontrollera och utnyttja dem. Nu har vi i folkpartiet sedan flera år lagt fram mycket konkreta förslag om hur detta kontrollerande skulle kunna ske. Jag skall bara kort nämna dataombudsmannen, rätten för den enskilde att kontrollera uppgifter i privata och statliga databanker, regler om hur uppgifterna skall lämnas ut och rätt till skadestånd om de lämnas ut fel. På folkpartiets landsmöte i höstas krävdes också auktorisation av dem som sköter databankerna — inklusive naturligtvis de privata. Det finns andra lagregler som i detta sammanhang har diskuterats, och det skulle, herr talman, vara ytterst intressant att få höra herr justitieministerns synpunkter på dem. Man kan ju t.ex. bestämma att alla uttag av näringslivet från offentliga databanker, som ju i vissa fall kan ha mycket legitima skäl, skall kontrolleras så att den som begär ett sådant uttag skall tala om vad han skall använda det till. Det skall alltså finnas någon instans som avgör om man får göra sådana uttag. Vidare har det talats om att alla uttag borde journalföras, att man bör följa upp vad som har skett med utlämnade data och att det bör finnas rejäla sanktioner vid missbruk. Och slutligen har också den idén framförts att man skulle kunna ha en sådan avgiftspolitik att man tog olika mycket betalt av olika användare. Sådana avgifter skulle i princip kunna tänkas vara prohibitiva i vissa fall. Om detta sedan går ihop med offentlighetsprincipen är en svår fråga, men kanske den måste övervägas. Däremot är det nog svårt att säga att speciella enskilda data är så känsliga att de inte kan lämnas ut. I många fall är det uppenbart och står redan i lagen. Men det täcker inte alls verkligheten; känsligheten i det registrerade materialet har ofta väldigt litet att göra med hur känsligt ett enda speciellt datum är, utan det är den stora sammankopplingen som åstadkommer farorna. Och den dimensionen kommer man inte åt med alltför generella regler. Det måste finnas någon sorts myndighet som kan pröva från fall till fall och där man kan överklaga. En av våra dataexperter, Peter Seipel, har påpekat att det förmodligen är nödvändigt med ganska detaljerade rättsregler, annars kan det hända att viktiga intresseavvägningar blir en angelägenhet för systemfolk och administratörer och får sin lösning i ett teknokratiskt skymningsland. Den typ av lagar som jag helt kort har skisserat ligger, såvitt jag kan se, inte fullständigt inom ramen för de direktiv som sittande utredningar har. Därför skulle det vara väldigt intressant att veta om vi kan vänta oss att dessa utredningar — det blir väl då främst offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén och kreditupplysningsutredningen — kommer att överväga också de typer av kontroll som jag här har nämnt och alltså inte slutför sina uppdrag förrän vi har fått en verkligt heltäckande lag mot alla sorters datamissbruk.
Herr talman! Det är väl förklarligt att dessa frågor diskuteras så intensivt och har blivit föremål för så mycket intresse.

Herr Hagberg vill att jag prompt skall avge ett svar på frågan om vi kan i allmän ägo överföra de privata kreditupplysningsföretagen, men herr Hagberg vet ju att det står i direktiven för kreditupplysningsutredningen att den just skall överväga detta. Det är sannerligen inte en fråga som är så enkel att man kan besluta sig ”på stubben”. Herr Hagberg får väl förstå att man inte kan lämna något bestämt svar här förrän man ser skälen för och emot, när de redovisas av utredningen. Jag tycker att herr Hagberg också målade i litet för grälla färger. Han sade att ”man” kan ta reda på människors brottslighet och ”man” kan ta reda på sjukdomar och det ena efter det andra. Vilken ”man” kan göra det, herr Hagberg? Herr Hagberg vet väl att ömtåliga personuppgifter i dag är omgärdade av sekretessbestämmelser så att vem som helst ingalunda kan få tag på dem. När det gäller de farhågor som här målas upp för framtiden får vi väl hoppas att dessa utredningar skall kunna finna lösningar, så att vi kan få ett sådant skydd för integriteten som vi önskar. Jag måste säga på samma sätt till fru Anér: Det går inte för mig att stå här och göra några förhandsuttalanden innan vi har haft tillfälle att se utredningarnas förslag och göra en bedömning av dem. Jag vill inom parentes nämna att det dock är ganska länge sedan vi tillsatte dessa utredningar. Fru Anér påtalade det stora intresset från folkpartiet, och det är väl bra, men regeringen har verkligen inte varit ointresserad för dessa frågor. Jag kan alltså inte här ge några direkta svar på frågan om vad vi skall göra förrän dessa utredningar är färdiga. Man kan tycka att de har tagit god tid på sig, men så mycket har jag förstått av kontakterna med utredarna att det är mycket komplicerat att göra sådana avvägningar att vi å ena sidan kan få den nytta, som man onekligen kan få av datasystemet, men å andra sidan ändå så långt som möjligt kan bevara både offentlighetsprincipen och skyddet för den personliga integriteten.
Herr talman! Frågan är ju vilken inriktning man skall ha på teknikens användning. Det jag har frågat om är om regeringen har tänkt förskjuta denna, om den skall vara till nytta för arbetarna, eller om det skall vara som hittills så att regeringen får komma i efterhand med lagstiftningar. Men frågan är också: Vilken användning skall man få ha av datorer här? Ta t.ex. de företag som gör statistik över arbetares sjukfrånvaro! Det är väl inte obekant för statsrådet — det har cirkulerat i pressen — att man kopplar ihop sociala bidrag, som människor tar emot, med deras frånvaro. Jag har själv frågat den som har presenterat den här saken, och han säger att tack vare datatekniken kan man göra dessa påståenden — som inte alls är analyserade utan bara gjorda på statistik. Det anser jag är en felaktig användning av datatekniken; den är väl ett tecken på den maktstruktur vi har i samhället. En annan sak som regeringen också kunde ha en mening om är en utveckling av datatekniken för att se över hur företagen sköter sig, för att se över den maktstruktur som är över människorna, för att se över hur företagen fungerar t.ex. i miljösammanhang. Jag är ganska besviken över att regeringen inte vill ta de initiativen.

Herr talman! Fru andre vice talmannen Nettelbrandt har frågat mig vilka slutsatser jag drar av de uppgifter som den senaste tiden har framkommit om brottsoch skadeutvecklingen och vilka åtgärder jag avser att vidta för att hejda brottsligheten och skapa trygghet för den enskilde. Som framhålls i interpellationen har enligt föreliggande statistik antalet brott som har kommit till polisens kännedom under året ökat väsentligt i förhållande till motsvarande period under år 1970. Jag vill emellertid framhålla att ökningen har varit mindre markant under tredje kvartalet än under det första halvåret. Brottsutvecklingen och andra orsaker har gjort det nödvändigt att förstärka polisens resurser under de senaste åren. Jag har vid flera tillfällen tidigare här i kammaren redogjort för omfattningen av dessa personella och materiella förstärkningar och skall inte nu upprepa detta. Frågan om polisens resurser övervägs i det pågående budgetarbetet, och förslag härom kommer att föreläggas riksdagen i 1972 års statsverksproposition. Jag har också framhållit tidigare att det är minst lika viktigt att åtgärder vidtas även inom andra samhällsområden. Som ett led i dessa strävanden har i dagarna tillsatts en kriminalvårdsberedning som skall se över kriminalvårdens mål och medel.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min interpellation. Svaret är ju mycket summariskt. Det sägs att brottsutvecklingen framtvingat förstärkningar av polisens resurser och att redogörelser för detta vid upprepade tillfällen har lämnats i kammaren. Jag har en viss förståelse för att justitieministern inte än en gång vill göra en bred siffermässig summering av läget. Men jag hoppas att justitieministern också har förståelse för att detta ämne gång på gång kommer upp i kammaren, eftersom utvecklingen under senare år visat en mycket dyster bild. Jag vill gärna med anknytning särskilt till den optimistiska beskriv ningen av läget för det tredje kvartalet säga att om det blir bestående så är det ju lyckligt. Men i rikspolisstyrelsens petitaskrivning står bl.a. att sedan fjolåret har läget ytterligare försämrats. Över huvud taget andas den skrivelsen mycket stor pessimism. Men den har ju gjorts i augusti, så jag medger att det kan ha förekommit vissa förändringar. Läget i denna stund är dock fortfarande djupt oroande. Om vi här kan vara överens om det som en utgångspunkt för debatten, skall också jag söka bespara kammaren en mera omfattande sifferexercis. Jag vill naturligtvis helt instämma i justitieministerns uttalande att brottsbekämpning inte bara är en fråga om polisens resurser. Det gäller också att vidta åtgärder inom andra samhällsområden. Men att tro att exempelvis den nyligen tillsatta kriminalvårdsberedningen skall ha något avgörande inflytande på de närmaste årens utveckling är naturligtvis alldeles för optimistiskt. Över huvud taget skall väl inte den beredningen syssla med förebyggande åtgärder. Alldeles oavsett hur mycket man vill och kan satsa på s.k. andra åtgärder finns det väl ingenting som på kort sikt kan bryta en oroande trend som just en förstärkning av polisresurserna. Förstärkningen av trafikövervakningen under högertrafikåret 1967 visade vad det betydde för minskade trafikförseelser med en kraftig satsning. Den riksomfattande narkotikaaktionen 1969 blev ett lysande exempel på vad som kan åstadkommas genom en kraftsamling. Polisens narkotikaaktion då fick också en effekt på hela brottsligheten. Inbrotten gick ned 19 procent och kassaskåpskupperna med 37 procent. Nu vet vi att checkbedrägerierna av naturliga skäl har minskat samtidigt som inbrotten starkt har ökat och att detta hänger samman med att narkotikaberoende personer måste skaffa sig pengar. Med hänsyn till att brottsligheten ökat har det enligt rikspolisstyrelsen inte varit möjligt att avdela lika stora resurser för narkotikabekämpningen som tidigare, och det i sin tur påverkar ju brottsligheten, och så är vi inne i en ond cirkel. Även om justitieministern vid flera tillfällen i riksdagen redogjort för läget, så har knappast den allmänna opinionen blivit lugnad. Och ingen kan ju säga att det bara är några uppskärrade gamlingar eller eljest särskilt rädda personer som har blivit skrämda av den nya samhällsbilden. Nej, det är enskilda av alla kategorier och det är myndigheter och korporationer med stort kunnande på området som slår larm. Jag har i min interpellation åberopat en skrivelse från Svenska försäkringsbolags riksförbund. Förbundet har pekat på sambandet mellan brottsutveckling och skadeutveckling och försäkringstagarnas premier. För att nå en lösning av en akut situation kräver man just förstärkning av polisresurserna. Sedan jag framställde min interpellation har Folksamchefen också tagit upp frågan, och han säger enligt Aftonbladet att inbrottsvågen i dag i storstäderna kan avläsas i chockhöjda premier på hemförsäkringar. Premien för en hemförsäkring i Stockholm har på två år måst höjas från 48 till 125 kronor. Han pekar också på att framför allt de lågavlönade inte kan få försäkringsskydd på grund av för höga premier. Av julnumret av tidskriften Folkpensionären framgår det att Pensionärernas riksorganisation från många pensionärer har fått framställningar om att vidta åtgärder som garanterar pensionärernas och andras trygghet.

Vi vänder oss därför till regeringen och rikspolisstyrelsen och kräver att åtgärder vidtages, som ger människor trygghet mot våld och överfall. För att nå den trygghet som erfordras måste bl.a. polisväsendet utbyggas och poliser placeras i bostadsområden och olika kommundelar. Dess uppgift att skydda individen och förebygga brott måste markeras kraftigare än vad som nu sker.” Och man slutar med en direkt hemställan till regeringen och rikspolisstyrelsen om åtgärder på rättssäkerhetens område, så att ”samhällets innevånare, äldre såväl som övriga, kan känna sig trygga i samhället både i sin egen bostad och vid vistelse på gator och offentliga platser”. Ordförande i Pensionärernas riksorganisation är ju förre socialdemokratiske riksdagsmannen Axel Svensson, och jag kan bara beklaga att han inte fortfarande tillhör riksdagen. Man skulle väl då ha kunnat räkna med ett säkert stöd, efter hans erfarenheter i den här organisationen, för en kraftigare satsning på just polisresurserna. Justitieombudsmannen har den 22 november i år i ett fall gjort ett uttalande, som har sitt intresse när det gäller dessa frågor. Jag tillåter mig att citera två stycken ur det uttalandet: ”Otvivelaktigt finns fog för påståendet att ordningen i Stockholms city — och för övrigt även i andra delar av staden — är otillfredsställande. Ofredande, våldshandlingar, skadegörelse och annan brottslighet förekommer på offentliga platser i en omfattning som oroar. Den som betecknar den allmänna säkerheten till liv och lem och till egendom som bristfällig saknar inte skäl härför. Det är ovedersägligt att många människor — särskilt kvinnor och äldre personer — känner otrygghet på gator och torg och i tunnelbanan. De är inte sällan helt enkelt rädda för att bli utsatta för övergrepp. Den uppfattningen börjar bli alltmer utbredd att man från samhällets sida försummar att vidtaga åtgärder för att komma till rätta med förhållandena. Mot dem som härvidlag gör gällande att polisen faller undan för våld vill jag bestämt invända att det inte finns belägg för att polisen i sitt handlande skulle följa en linje som innebär eftergifter för våldstendenser.

Justitieministern tycker kanske att jag kunde ha väntat och sett vad som kommer ut av det arbetet. Nej, jag vill faktiskt just under pågående budgetarbete trycka på i förhoppning om att inte rikspolisstyrelsens äskanden skall bli föremål för den mer eller mindre hårdhänta hantering som de drabbats av under tidigare år. Det kan tyckas att budgetläget allmänt tvingar till en restriktivitet. Det gör det alltid. Och självfallet är det också alltid nödvändigt med återhållsamhet och sparsamhet med offentliga medel. Men jag tror att man här måste hålla två saker i minnet. För det första har ändå länsstyrelserna prutat ordentligt på polischefernas yrkanden, och rikspolisstyrelsen har prutat på länsstyrelsernas. En ganska hård mangling har alltså redan ägt rum. För det andra är frågan huruvida inte en förstärkning av polisresurserna i nuläget skulle vara en samhällsekonomiskt sett mycket lönsam investering. En obruten trend betyder ju bara allt större kostnader för samhället och för den enskilde. Av samtliga inbrottsstölder i bostad i Stockholm 1968 klarades 14,9 procent upp. Enligt uppgift från polisen överstiger den siffran nu knappast 10 procent. Om man vet att man i nio fall på tio klarar sig utan upptäckt vid ett inbrott är det väl inte så konstigt om detta blir en stor frestelse för dem som snabbt behöver pengar och som kanske redan förut varit inne på brottets väg. Sedan vill jag också säga några ord om attityder. Vi kan besluta om åtgärder men inte om attityder. De är svårare att komma åt. Men de kan ändå vara betydelsefulla. Jag tror det är viktigt att vi inte tanklöst klassar människorna i samhället i ”dom” och ”vi”, vi som står på den rätta sidan om lagen och ”dom” på den andra. Hur ofta möter man inte tveksamhet emot människor som varit straffade! Det kan vara i ett arbete, i en bostad, på en resa, i ett umgänge eller i ett familjeband. På det sättet blir ju ”dom” alltid ”dom” på andra sidan lagen. Tänker vi inte radikalt om ända ned i botten blir en återanpassning aldrig möjlig. Den här klyvningen av människor blir ju ännu galnare, när t.ex. grova trafiksyndare och stora skattesmitare är socialt ganska accepterade, medan brott som i mycket mindre utsträckning rör liv och egendom blir hårt socialt fördömda. Här behövs verkligen hos oss alla ett omtänkande till större mänsklig jämlikhet. Samtidigt är jag rädd för att mera onyanserade uttalanden om ekonomisk jämlikhet hos vissa människor skapat en minskad respekt för andras ägande utan att det varit avsikten hos någon av oss alla som har talat om detta. Jag tror att det vore nyttigt att på det sättet hyfsa debatten genom att klarare säga ifrån att åtgärder för en ekonomisk utjämning inte utesluter att andra människors rätt till förfogande över sin egendom måste respekteras. Förändringar av de här attityderna kan ha sin Gstydlke i ett perspektiv som givetvis är ännu långsiktigare än för de sociala åtgärder som justitieministern berörde i svaret. Likväl bör de enligt min mening någon gång nämnas. För dagen vill jag uttrycka förhoppningen att det budgetarbete som justitieministern nu är sysselsatt med leder till en verklig kraftsamling, så att rikspolisstyrelsen äntligen får de resurser som den anser sig behöva. Då tänker jag inte bara på den brandkårsutryckning som polisen huvudsakligen har fått ägna sig åt utan just på att det blir resurser över för patrullering o. d. Blir det inte möjligt att syssla med den förebyggande verksamheten kan inte trenden brytas. Det har också rikspolisstyrelsen tydligt varit inne på. Sedan är det inte ur vägen att påpeka att om poliserna skall handla med det psykologiska handlag som allmänheten kräver av dem, kan de inte få jobba hårt på övertid och vara pressade till det yttersta. Det är också en fråga om hänsyn till en personalkategori med en väldigt utsatt och känslig position. Till sist, herr talman, tror jag att en radikal kraftsatsning, även om den i nuläget kostar pengar, betyder dels en ökad rättstrygghet men dels också att både herr Sträng och samhället får pengarna tillbaka med vinst.

s rapport och situationen i tunnelbanorna.

Narkotikalangning och annat förekommer utanför, och det är omöjligt för polisen att med nuvarande resurser stå till tjänst med en tillfredsställande övervakning. Det är alltså inte bara fråga om stölder nattetid och även under dagtid, utan framför allt om att klimatet runt omkring i cityområdena är så otillfredsställande att människor inte ens vågar sig dit för att handla. Fru Nettelbrandt berörde frågan om uppklaringsprocenten, och det är kanske den centrala punkten i hela frågeställningen. Vi talar mycket om allmänprevention, om att strafflagstiftningen skall verka brottsavhållande.

För det stora flertalet av dem som står i begrepp att efter kallt övervägande begå ett brott har den nuvarande låga uppklaringsprocenten en mycket stor relevans; däremot tror jag att straffets hårdhetsgrad för just det brottet har mindre betydelse. Nu säger justitieministern att polisens resurser inte är det väsentliga. Nej, det är nog alldeles riktigt. Även kriminalvården spelar stor roll. Därvidlag är det glädjande att vi nu fått en beredning, även om jag inte tror att denna kan lösa de långsiktiga frågorna. Men det är i alla fall en beredning, som skall se över effektiviteten med olika behandlingsformer och avge förslag till en kanske något annorlunda fördelning av resurserna inom detta område. Vi vet också att det behövs en effektivisering av narkomanvården för att få en ändring till stånd. Vi vet att det behövs sociala insatser och vi vet att det behövs attitydförändringar i samhället. Men vi vore väl bra naiva, om vi inte insåg att det framför allt gäller en satsning på polisen för att därigenom på kort sikt bryta den snabba uppgången. Uppklaringsprocenten är låg. Den brottsförebyggande insatsen är mer eller mindre borta från verksamhetsområdet, åtminstone i storstäderna, inte minst i Stockholm, och övervakningen är klart otillfredsställande. Rapporterna från allmänheten tyder på att det inte bara är gamla människor utan betydande grupper som känner otrygghet på allmänna platser. Nu säger statsrådet att polisen har förstärkts. Jag vill inte gå in i någon sifferexercis men det räcker med att konstatera två saker. Vi har haft en arbetstidsförkortning, som slår fullt ut 1 januari 1972, som totalt sett innebär att polisen så att säga blir av med 681 tjänster. Under samma tid, dvs. arbetstidsförkortningsperioden, har man fått 688 tjänster. Det blir alltså plus 7 tjänster. Detta sker samtidigt som brottsligheten ökat mycket kraftigt och vi har fått ett nytt inslag i brottsligheten, nämligen narkotika som kommit de senaste fyra fem åren. Samtidigt har övertidsuttaget minskat, vilket för polisen som personalkår naturligtvis är tillfredsställande, eftersom många polismän, inte minst i storstadsområdena, tidigare drabbats av mycket hårda tjänstgöringar med mycket övertid. Dessa har man begränsat. En sammanläggning av dessa saker tror jag faktiskt visar att de totala personalresurserna för polisen under de senaste åren har minskat trots att man har fått ett antal nya tjänster. Det är naturligtvis inte tillfredsställande. Man har inte vidtagit de kraftfulla åtgärder för att förbättra övervakningen och öka uppklaringsprocenten som borde krävas i ett läge då brottsligheten hela tiden ökar. Jag är fullt medveten om att justitieministern inte här kan tala om hur stor personalförstärkningen blir nästa år. Men vilka allmänna slutsatser drar justitieministern av denna mycket starkt stigande brottskurva? Om nu inte polisen får de resurser man har begärt, vilka andra åtgärder skall då på sikt bryta denna utveckling? Fru Nettelbrandt berörde de ekonomiska problemen i ett större sammanhang och nämnde bl a. försäkringsbolagens kostnader och därmed hemförsäkringens ständigt stigande premier. Vad skulle en Nr 139 minskning av brottsligheten med exempelvis tio procent under ett par år Måndagen den innebära ekonomiskt för samhället? Har man försökt sig på en sådan & december 1971 analys? Det är klart att det är svårt att göra sådana beräkningar. Man får först ta in statens kostnader för polis, kriminalvård osv. Man får ta med socialpolitiska kostnader, sjukvårdskostnader på grund av brottslighet, förstörelse, stölder liksom även produktionsbortfallet för dem som i dag inte arbetar på grund av brottslighet. Jag tror man hamnar någonstans mellan fyra och fem miljarder kronor, en överslagsberäkning ger denna summa. Kan man på sikt begränsa brottsligheten med tio procent är det stora vinster att göra. Det verkar ibland som om alla dessa statistiska siffror, där det talas om att brottsligheten har ökat, att återfallsförbrytarna är många osv., inte räcker som argument, utan det måste tydligen in krassa ekonomiska siffror för att få de ansvariga i samhället att reagera. Jag är alltså, herr talman, väl medveten om att det här icke är frågor som ensidigt löses genom ökade polisinsatser. Men jag tror det är fullständigt klarlagt av de erfarenheter vi har, både här i landet och utomlands, att ökade polisinsatser på kort sikt är det enda medlet för att begränsa den ständigt stigande brottskurvan. I dag har vi ingen förebyggande verksamhet att tala om. Vi har en bristfällig övervakning och dröser med olika ärende som ligger ouppklarade, utredningar som läggs ned och massvis med brott som aldrig anmäls. Detta är icke en tillfredsställande utveckling. Jag vill sluta med att fråga: Om nu inte justitieministern kan tala om — vilket han inte kan — exakt vad polisen får under det närmaste året, hur ser han då på detta problem för den kommande femårsperioden? Vi har kanske mycket starkt begränsade möjligheter i år och för nästa budgetår att ge polisen mer pengar, men under en femårsperiod måste ju en prioritering finnas. Jag finner icke någonting av en sådan prioritering i det svar som fru Nettelbrandt fick på sin interpellation.
Herr talman! Diskussionen om hur vi skall komma till rätta med den omfattande brottsligheten i samhället har på senare tid undergått en viss förskjutning. Tidigare har det väl för människor som inte närmare tänkt över problemen förefallit naturligt, när man hört talas om brottslighet, att säga att den beror väl på att vi inte har tillräckligt många poliser, och så har man krävt fler poliser. Det är ingen tvekan om att polisväsendet har förstärkts i betydande omfattning under senare år. Jag ville i mitt svar inte gå in på några siffror eftersom frågan har diskuterats flera gånger tidigare. Men när man hör kritiken att polisernas antal i samhället inte skulle räcka till, så får man först söka bilda sig en uppfattning om vi gör något fel i Sverige, om vi satsar för litet på polisväsendet.

Vi satsar t.ex. 125 kronor per invånare 123 på polisväsendet. Jag läste häromdagen en mycket intressant bok av en tidigare justitieminister i USA, Ramsey Clark. Vid en genomgång av alla statliga och federala utgifter osv. kom han fram till att man i USA, som vi gärna har velat tro är ett land där man satsar mycket på polisen, satsar 15 dollar per invånare, dvs. 75 kronor — vilket är ungefär detsamma som man gör i Danmark. Då kan det sägas att det är gott och väl att vi satsar mer på polisen och har fler poliser per 1 000 invånare än de andra nordiska länderna, att våra poliser har en bättre teknisk utrustning när det gäller bilar, olika former av radioapparater osv. men att det inte är tillräckligt eftersom brottsligheten bara ökar och ökar. Vi kan kanske inte här i dag föra en debatt om polisens statistik på anmälda brott, även om det skulle vara intressant och kunna ge en helt annan, nyanserad bild av brottsutvecklingen än den de föregående två talarna har gett. Men jag vill ändå åtminstone bemöta herr Wijkman, som säger att antalet anmälda brott skulle ha ökat med 20 procent under första halvåret i år jämfört med första halvåret föregående år. Det är riktigt att det totala antalet brott som kom till polisens kännedom under första halvåret i år var 17,3 procent högre än under första halvåret förra året. Tar man med tredje kvartalet kommer man emellertid ned till en siffra på 11,4 procent. Det är dock mycket svårt att dra några slutsater av sådan här klumpstatistik.

Men om man ser på de brott som allmänheten kanske intresserar sig mest för, nämligen våldsbrotten, blir statistiken helt annorlunda.

Jag skulle också beträffande andra brottsgrupper ha kunnat visa hur man kommer fram till en mer nyanserad bedömning om man bryter ut statistiken beträffande dem, men de här båda huvudgrupperna kan kanske vara tillräckliga för att man skall kunna få klart för sig att det hela inte är så enkelt att man kan säga att brottsligheten bara ökar och ökar. I det sammanhanget kommer man in på uppklaringsprocenten; också där får man göra en mer nyanserad bedömning. Uppklaringsprocenten är låg — dock inte så låg som här har sagts — när det gäller inbrottsstölderna. Det ligger väl i sakens natur, att det många gånger kan vara en hopplös uppgift för polisen att i efterhand ta reda på vem som gjort inbrott i en sommarstuga. När ägarna kommer dit på våren har det kanske gått flera månader sedan inbrottet skedde. När det gäller de brott som oroar oss mest, nämligen våldsbrotten, är uppklaringsprocenten betydande. Där har 70—80 och i vissa fall beträffande de mycket grova brotten närmare 90 procent av fallen blivit uppklarade. Detta är väl det väsentligaste att lägga märke till, inte den låga uppklaringsprocenten på en del förmögenhetsbrott, som kanske inte har så förfärligt stor betydelse. Jag menar inte att det inte finns skillnad på inbrottsstölder, men jag tänker på en del enklare fall av inbrottsstölder, där polisen av naturliga skäl måste säga sig att man inte kan göra mycket för att klara upp dem. Jag tror att vi i dag har en polis, som är väl dimensionerad tekniskt och som även numerärt sett kommer ganska nära vad som är möjligt att satsa i ett land som vårt för att få ut det mesta möjliga av polisens verksamhet när det gäller brottsbekämpande. Man skulle kunna säga — som folkpartiet gjorde i våras — att vi skall ha 225 poliser ytterligare. Det skulle naturligtvis ha någon betydelse för utrednings och patrulleringsverksamhet, men om man ser på brottsligheten och de skador den åstadkommer i samhället har jag för min del den uppfattningen, att vi hittills har satsat för litet på den förebyggande verksamheten. Jag syftar här på det arbete som pågår inom justitiedepartementet och som hittills har avsatt kriminalvårdsberedningen. Fru andre vice talmannen Nettelbrandt och herr Wijkman säger att det är ett arbete på mycket lång sikt. Det är inte så säkert. Kriminalvårdsberedningen går inte till ett område där ingenting är gjort. Under senare år har ett intensivt reformarbete pågått, varvid man har dragit erfarenhet av de undersökningar som gjorts beträffande personer som tagits in i fängelse. Vi vet i dag ganska mycket om det stora, låt mig kalla det normalklientelet. Det är i mycket stor utsträckning s.k. utslagna människor, fysiskt och psykiskt nedgångna människor med dålig skolutbildning. De har ofta börjat skolka och varit besvärliga i skolåldern, de saknar yrkesutbildning. En mycket stor del av de människor som tas in i fängelse har ingen yrkesutbildning alls. Vi har av detta kunnat dra den slutsatsen att om vi utnyttjar anstaltstiden till att ge stöd och hjälp till förbättrad utbildning och annat får dessa människor en något större chans att klara sig efter frigivningen. Men vi vet också av erfarenhet att det är en mycket hög grad av återfallsbrottslighet. Det finns mycket att vinna om vi kan minska återfallsbrottsligheten. Jag har i likhet med herr Wijkman funderat över om det skulle gå att göra en kalkyl. Det lär väl inte gå, men det skulle vara angenämt om vi kunde resonera så här: Om vi satsar så och så många X kronor på en person som har någon vilja att klara sig i samhället, hur mycket sparar samhället på att han inte återfaller i brottslighet, vilket vi med 99-procentig sannolikhet kan säga att han annars gör? Det skulle vara mycket uppmuntrande, om man kunde göra en sådan kalkyl och lägga fram den först för finansministern och sedan för riksdagen. Det är tyvärr omöjligt att göra sådana beräkningar, och vi får nöja oss med att påvisa att insatser av den art som jag här antytt ger resultat, vilket vi i dag har erfarenheter av från viss yrkesutbildning som skett med fackföreningsrörelsens hjälp. Det vill vi bygga vidare på. Vi tror med hänsyn till pågående försöksverksamhet att det inte skall behöva ta årtionden att komma fram till konkreta resultat på detta område. Detta är — som bl.a. JO framhöll i det yttrande som fru Nettelbrandt åberopade — det viktigaste; det är det som ger resultat. Varje insats på kriminalvårdens område som gör att en lagöverträdare inte blir återfallsförbrytare ger också i det långa loppet bland mycket annat polisen en viss lättnad. Polisen behöver ju inte ganska snart ta hand om honom igen. Jag menar alltså att vi när det gäller brottsligheten skall sätta strålkastarljuset på den punkt där vi tror att vi kan göra de största insatserna. Då får vi lov att också sätta in våra resurser på det området. Under tiden är det klart att det finns mycken oro i samhället över brottsligheten, tyvärr i mycket hög grad underbyggd av tidningar som slår upp saker och ting på ett mindre tilltalande sätt. Jag skall t.ex. ta upp fru Nettelbrandts hänvisning till Pensionärernas riksorganisation. Jag har skrivit en artikel för förbundets tidning, där jag försökt lägga dessa frågor till rätta. Det är nämligen inte så farligt att gå ut på kvällen vare sig i Stockholm, Malmö eller Göteborg. Låt oss anta att jag träffade en pensionär, som sade: ”Jag hade i kväll tänkt ta en promenad på Sergels torg eller åka tunnelbana, men så kom en släkting och erbjöd mig göra en biltur. Vilket skall jag göra?” Då skulle jag svara: ”Om man bara skulle ta hänsyn till de risker på olika områden som man utsätter sig för i samhället, så gå för all del ner på Sergels torg och i tunnelbanan, och sätt er inte i en bil.” Det råder nämligen ingen tvekan om — vi har gjort de jämförelserna — att riskerna är större att åka bil än att vistas i Stockholm på kvällstid och nattetid. Det finns risker med biltrafiken. Det finns också risker nattetid i storstäderna, men utslaget på de enskilda individerna är det som sagt mycket farligare att åka bil. JO har i sitt yttrande om förhållandena i Stockholm sagt det som fru Nettelbrandt citerade, men det hade varit intressant om fru Nettelbrandt också citerat den som väl bäst kan uttala sig om dessa förhållanden, nämligen chefen för ordningspolisavdelningen.

Jag vill till slut bara ta upp en fråga till som sammanhänger intimt med denna diskussion. Om vi skall kunna komma till rätta med brottsligheten måste vi givetvis ha en stark polis, vilket vi har, och vi skall naturligtvis fortsätta att bygga ut den. Det får vi ju visa i statsbudgeten när den kommer. Vi skall framför allt försöka minska återfallsbrottsligheten. Men i frågan om det skall lyckas vill jag knyta an till det som fru Nettelbrandt sade om allmänhetens attityder. Så länge en straffad person har svårigheter att få en bostad, har svårigheter att få ett arbete eller om han har fått ett arbete riskerar att mista det därför att arbetskamrater eller arbetsgivare är negativa till honom, kan vi inte komma till rätta med återfallsbrottsligheten.

Herr talman! Jag vill gärna knyta an till det sista som justitieministern nu sade och uttrycka min mycket positiva syn på de åtgärder som vidtas från justitiedepartementets sida. Jag tror att det därvidlag finns mycket att göra, och jag tycker det är en riktig väg man slagit in på. Jag har den uppfattningen att vi alla inte minst i detta hus har ett stort ansvar när det gäller att medverka till de attitydförskjutningar som initiativet från justitieministerns sida innebär. Justitieministern sade vidare att det hittills har satsats för litet på den förebyggande verksamheten. Jag har inte talat om den nämnvärt därför att jag har den uppfattningen att vi är överens på den punkten. Det var därför jag inte heller ur JO:s yttrande citerade mer än just det som rör ordningen och polisens ansvar. Det finns ju även på den punkten en del sagt i JO:s yttrande, men jag har uppfattat det så att vi är överens om att där behöver göras mer. Såvitt jag kan förstå är vi däremot inte överens när det gäller uppfattningen att vi här skulle kunna välja mellan olika alternativ eller att ta ett både—och. Jag menar att man har här inte möjlighet att välja mellan antingen —eller, utan satsningarna på de förebyggande åtgärderna behöver fortsättas — det är riktigt — och de behöver i hög grad intensifieras. Det håller jag med justitieministern om. Men det ändrar ingenting när det gäller just satsningen på ökade polisresurser. Det behövs dessutom. Jag är alltså inte fördenskull beredd att ta tillbaka något av de krav som jag i det hänseendet framförde i mitt första yttrande. Sedan vill jag också när det gäller just citatet ur JO:s yttrande säga att alldeles självfallet har den som är chef för ordningsavdelningen i Stockholm stor sakkunskap på detta område. Men det citatet jag gjorde kommer faktiskt efter det citat som justitieministern gjorde, och det är JO som står för yttrandet, och han har, förmodar jag, sammanvägt olika uttalanden när han har gjort sin bedömning av frågan. Om jag inte hörde fel, sade justitieministern vidare ungefär så att folk som inte har tänkt så mycket kring dessa frågor tycker att det är nödvändigt med mera poliser och därför begär fler sådana. Ja, jag känner inte detta som en anklagelse mot mig själv, eftersom jag självfallet inte är någon expert på detta område, men jag tycker däremot att det bl.a. är en anklagelse mot den högsta myndigheten på detta område, nämligen rikspolisstyrelsen. Den har ju i hög grad år efter år haft mycket starka krav på ökade polisresurser, och på det hållet måtte man väl rimligen ha tänkt ordentligt i detta ämne så att man vet vad man säger. 127 Vidare nämndes pensionärerna, som enligt justitieministern kanhända var uppskrämda i onödan. Så långt vill jag gärna hålla med justitieministern att visst har det blivit något av en psykos i detta sammanhang, som gjort att människor blivit mera skrämda än vad man ibland kan tycka är befogat. Jag tror att det också hänger samman med de attityder som vi har. Människor som rör sig i de områden vi betraktar som farliga ser ibland litet annorlunda ut och beter sig litet annorlunda, och därför tror vi att de är en potentiell fara, vilket de kanske inte är, och de är kanske inte heller brottslingar. Men ett faktum är väl att pensionärer och andra människor ändock har stor anledning till oro — för så pass mycket har ändå inträffat. Det är inte fråga om att hetsa upp dem, utan det är beskrivningar av verkligheten, som i sig själva har varit så pass kusliga att den här situationen har uppstått. Man kan vidare självfallet göra jämförelser med andra nordiska länder. Om jag minns rätt gjorde justitieministern sådana jämförelser i den interpellationsdebatt som fördes i våras med anledning av herr Wiklunds i Stockholm interpellation. Anledningen till att det här görs en olika satsning vågar jag inte ha någon bestämd mening om. Men en sak är väl klar, nämligen att den myndighet som i vårt land är ansvarig på detta område har och under en lång tid har haft en mycket bestämd bedömning om ett ökat behov av poliser. Jag vet inte om justitieministern menar att våra poliser och vår polisledning är ineffektivare än vad som är fallet i Norden i övrigt. Såvitt jag förstår har vi en alldeles skicklig och rationell polisledning i vårt land. Jag tror också att de enskilda poliserna med hänsyn till den verkligt svåra situation de har gör vad de kan göra. Men jag tror inte att de har möjlighet att arbeta så effektivt som de skulle göra, om de fick en möjlighet att verka under mindre pressande förhållanden. Jag tycker att vi i detta hus har anledning att ta fasta på vad den ansvariga ledningen inom rikspolisstyrelsen anser om situationen, och där är man alldeles uppenbart oroad. Justitieministern säger att man skulle få en annan och mera nyanserad bild, om man mera ingående än vad vi har gjort i detta sammanhang studerade enskilda detaljområden. Jag tycker inte att detta stämmer med den bild som petitaskrivelsen ger. Jag tror att jag redan i mitt första anförande nämnde att rikspolisstyrelsen uttalar att läget ytterligare försämrats sedan fjolåret. Man räknar i petitaskrivelsen upp vilken stor ökning av antalet brottsbalksbrott som man har registrerat. Över huvud taget andas hela denna skrivelse en stor oro. Man kan väl inte säga att de som skrivit detta är osakkunniga på området, vilka exempelvis skulle känna sig upphetsade av kusliga tidningsartiklar. Att våldsbrotten har minskat — med en halv procent, tror jag att det var — är väl ändå en ringa tröst. Vi har ju varit uppe på en väldigt hög nivå tidigare.

Till sist, herr talman, tycker jag att det finns anledning att erinra om vad som framhållits från det ansvariga verket, nämligen att man inte har möjlighet att följa upp narkotikabekämpningen på det sätt som man skulle önska. Det skall vi alltså vara medvetna om, liksom om att man är klar över att vi kommer att vara utsatta för ett fortsatt hårt tryck från den illegala narkotikamarknaden även i Sverige. De ökningar av polisresurserna som justitieministern nämnde i förbigående i sitt korta svar till mig är inte någon reell ökning. Jag tror att herr Wijkman redan har varit inne på det.